Herr talman! När det gäller frågan om diplomatisk immunitet skulle jag vilja säga att EG får öppna hur många kontor som helst i Sverige; det har jag ingenting emot — allt för att stärka mellanfolkliga organisationers rätt att fungera. Men att åstadkomma en stark diplomatisk markering, som diplomatisk immunitet, innebär att man ger en helt annan status åt ett kontor. Den markeringen skulle också Palestinas folk önska sig, men har inte fått en sådan. I alliansfrihetens namn måste detta också innebära att vi är beredda att när som helst göra sammalunda med ekonomiska mellanfolkliga organisationer från östblocket och andra områden. Jag kan inte se det på annat sätt. Tack!

Och eftersom vi har haft en delegation i Bryssel med privilegier och immunitet, är det rimligt att, när EG-delegationen upprättar en delegation i Stockholm, den behandlas på samma sätt. Syftet är ju ett önskemål från Sverige att få ett kontor här för att förhandlingar och kontakter skall underlättas. Då är det också rimligt att det har samma status som beskickningar har. Vi har alltså och kommer att ha mycket goda kontakter. Och vi är inne i en fantastisk utveckling i Europa, där man inte kan sia om hur det kommer att se ut i framtiden. Men vi i utskottet tycker att det här har varit en bra lösning under mellantiden, då EG-kommissionen arbetar och Europa växer fram. Vi tycker också att man kan ge EG-delegationen samma status som utländska beskickningar.
Herr talman! Britta Bjelle är jurist och därför vill jag rikta en direkt fråga till henne: Innebär det faktum att EG:s tre gemenskaper nu får status som juridisk person i Sverige att vi på något sätt kommer att kunna kringgå grundlagens bestämmelser angående avtal med främmande organisationer? Man överlåter beslutanderätt osv. Det kan man väl inte göra utan en grundlagsändring? Jag vädjar till Britta Bjelle som jurist att klargöra vad det innebär att de tre gemenskaperna blir juridiska personer i Sverige. Är det bara ett praktiskt arrangemang eller har det en vidare betydelse?
Herr talman! Jag känner mig smickrad över att det förhållandet att jag är jurist skulle innebära att jag är grundlagsexpert och skulle kunna tolka lagar som Birgitta Hambraeus har vänt sig till utrikesdepartementet och annan juridisk expertis för att få klarlagda. Birgitta Hambraeus tror att en som i och för sig har juridisk examen, men som rent faktiskt har ägnat sig åt ett helt annat yrke, skall kunna utveckla frågan. Jag känner mig än en gång smickrad, men är faktiskt inte kapabel att så här direkt utveckla det. Däremot är min uppfattning, och jag trodde att Birgitta Hambraeus var nöjd med det — så uppfattade jag henne — att det i varje fall underlättar för EG-kommissionen om man är juridisk enhet i Sverige, så att man kan sluta avtal och skaffa sig acceptabla lokaler. Man måste också kunna skriva under handlingar när det t.ex. gäller att hyra eller köpa ett hus. Eftersom jag inte är så konspiratoriskt lagd just i den här frågan, utgår jag från att man kommer att använda den statusen på ett riktigt sätt i Sverige.
Herr talman! Britta Bjelle är också ordförande i riksdagens justitieutskott och har alltså nu sitt namn på ett förslag till beslut av riksdagen. Men jag känner mig lugnad av det sista som Britta Bjelle sade. Det är nämligen så att vi inte bara utgår från det utan vi slår härmed fast att vad vi menar med att dessa tre gemenskaper blir juridiska personer i Sverige enbart är ett praktiskt arrangemang för att delegationen praktiskt skall kunna verka i Sverige. Det har ingen djupare betydelse. Det är ett rent praktiskt arrangemang; det är alltså innebörden av det beslut vi kommer att fatta snart.

Herr talman! Jag ber att få inleda med att yrka bifall till den reservation i det här betänkandet där vi moderater står som undertecknare. Människor har alltid försökt att på olika sätt skapa och erhålla fasta förbindelser. Om det har varit praktiskt möjligt att bygga broar har man gjort det. I Skåne har vi i snart hundra år haft en debatt där vi har efterlyst en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. Frågan har i första hand koncentrerats kring Malmö och Köpenhamn. Vi tror, ja vi vet, vi skåningar är nämligen inga egoister, att en bro mellan Malmö och Köpenhamn är viktig inte bara för Malmö, inte bara för Skåne utan för hela Sverige. Vi ser nu en konkurrens som för varje dag blir allt hårdare, en konkurrens som innebär att de arbetstillfällen som finns i Sverige i framtiden kan få svårare att hävda sig. Därför är det viktigt att vi inte raserar broar utan bygger broar och förbindelser med Europa. Vi menar också att en bro mellan Malmö och Köpenhamn skulle innebära många andra fördelar, exempelvis en ökad turism. Vi ser här i Stockholm hur man annonserar och propagerar för Globen. Globen må stockholmarna ha, men en Öresundsbro tror jagfaktiskt skulle vara snäppet bättre. Jag tror faktiskt att människor skulle vallfärda till den aktuella regionen, om man kunde visa upp den här bron. Den skulle vara ett unikum i Europa. När man talar om bron brukar man alltid säga att den skulle innebära miljökatastrof och kaos m.m. Men man talar inte om att det är vår uppfattning att en bro skulle innebära ökad trafiksäkerhet. Hur många av oss har inte suttit i färjeköer? När vi är på väg att ta sista färjan kör vi kanske litet fortare än vad reglerna tillåter för att få en plats som man har beställt på färjan. Om vi får en fast förbindelse, nämligen en järnvägsoch bilbro, mellan Malmö och Köpenhamn slipper vi de problemen. Då kan man alltså köra i lugn och ro och veta att även om man kommer en kvart senare än man tänkt sig så kan man i alla fall köra över. Man slipper sova över i Malmö eller Köpenhamn, vilket man nu kan tvingas till därför att man med bara någon minut har missat en färjeförbindelse. Från lokalt håll blir vi i Skåne ibland litet förvånade över denna debatt. Här ordnar s-märkta men, herr talman, icke utmärkta ungdomar tribunaler i Stockholm över frågan om huruvida man skall ha en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Det är förvånansvärt! Vi skåningar bryr oss inte om Essingeleden och andra problem som finns här uppe. Låt oss sköta våra egna affärer! Till skillnad från många andra som i dag står i kö med mössan i hand inför riksdag, regering och departement och begär pengar så begär vi inga pengar. Det finns i dag privata finansiärer som är villiga att betala byggandet av en bro. Då tycker jag att staten, och riksdagen framför allt, skulle vara ytterst tacksam över detta. Det enda vi begär är ett klartecken från riksdagen om att det är okej, att vi kan bygga den bro som vi vill ha. Herr talman! När man har lyssnat på debatten i riksdagen och sett den i pressen får man ibland en uppfattning att det finns en kompakt majoritet mot en bro. Men så är faktiskt inte fallet, herr talman. Vi har haft ett antal undersökningar nere i Malmö där man har frågat människorna: Vill ni ha en bro mellan Malmö och Köpenhamn eller ej? Varje gång har en stor majoritet sagt ja till en bro. Man kan säga att detta bara är en lokal opinion. Men vi kunde alla notera att ett stort opinionsinstitut i april Prot. 1989/90:31 månad frågade svenska folket om denna bro. Då visade det sig att en stor 22 november 1989 och klar majoritet ansåg att vi skulle ha en fast förbindelse mellan Sverige. och Danmark. Av den stora majoriteten röstade de flesta för en kombinerad biloch järnvägsbro. Det lilla intressanta i det sammanhanget är ju faktiskt, herr talman, att även sympatisörer till de partier som i dag ivrigast motarbetar en bro röstade för en bro. Centerpartiets och t.o.m. miljöpartiets väljare röstade för en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Det enda parti — det skall jag i ärlighetens namn tillägga — som hade en majoritet av sympatisörerna mot en bro var vpk. Den majoriteten var dock inte särskilt Vi har också konstaterat att de flesta fackliga organisationerna i Malmö vill ha en bro. Det finns ett undantag, och det är Sjöfolksförbundet. Man kan misstänka att Sjöfolksförbundet talar i egen sak. Människorna är nämligen rädda och tror att deras arbeten skall försvinna om vi får en bro. Men om vi bygger en bro mellan Malmö och Köpenhamn, herr talman, så kan ju de som betalar bron inte säga att färjorna inte skall få gå över sundet. Färjorna får självfallet fortfarande gå. Om färjealternativet är så överlägset, förstår jag faktiskt inte varför just Sjöfolksförbundet är en så fanatisk motståndare till en bro. Detta får mig att tänka på 1800-talets England och Frankrike. Då började industrialismen. Då ville människor kasta ut maskiner och vävstolar. Man sade att människor skulle förlora jobben. Nu lyckades man inte kasta ut vävstolarna och de andra maskinerna. Vi har sett effekten av att man misslyckades med sin aktion. Jag tycker att vi i Sveriges riksdag inte heller behöver kasta ut vare sig vävstolar eller maskiner, så att säga. Vi måste säga ja till framtiden. Till sist, herr talman, har det under debatten framförts alternativet med tunnel och färjor. Det kostar skattepengar och innebär garanterat att vi får två stycken objekt som vi varje dag, vecka, månad och år måste skattefinansiera. Varken en tunnel eller en färjetrafik går ekonomiskt ihop, enligt vår uppfattning. Låt oss nere i Skåne bestämma — om vi kan ordna pengar till ett brobygge, vilket vi kan. Människorna i Skåne och på Själland tycker att en bro är bra. Låt oss själva få avgöra denna fråga! Med de orden, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till reservation 2.

Herr talman! Nu står vi här igen med argumenten som till stor del väl är kända. Det tänker man inte minst på när man lyssnar på Sten Andersson i Malmö. Några utredningar ytterligare har sett dagens ljus under det gångna året. Också det är något vi känner igen från tidigare år. Också i det avseendet är det sig likt sedan tidigare år att inte heller årets utredningar har kunnat förmå regeringen att fatta ett beslut. Vår evigt tveksamma regering företer verkligen en påfallande likhet med åsnan mellan hötapparna. Men i ett något längre historiskt perspektiv är denna tveksamhet trots allt en framgång för de argument som vi har stått för mot ett brobygge. 23 Det är inte bara så att våra argument är som dropparna som urholkar stenen, utan det är t.o.m. så att vissa av dessa argument med tiden har blivit tyngre. Det fanns en tid då den socialdemokratiska regeringen var helt och hållet för en bro. 1973 togs också ett beslut om detta här i riksdagen, med röstsiffrorna 215 för och 97 emot. Den dåvarande kommunikationsministern Bengt Norling och Malmös starke man stod vid Lernacken vid Sundet och pekade profetiskt ut var bron skulle gå. Den skulle stå klar tolv år senare, 1985. Beslutet om bron togs med en betryggande majoritet. Förutom socialdemokraterna var moderaterna och folkpartiet helt med på noterna. Det var ett led i den storstilade och storskaliga Öresundstanken. Vi inom centern reserverade oss. Trots majoriteten blev det ingen bro. Hotet om arbetslöshet, isolering från Europa och annat elände som Sten Andersson målar upp har inte blivit verklighet. Tvärtom går industrin på högvarv, och arbetslösheten är som bekant lägre än på länge. Dessa problem, som bara skulle bli värre om bron inte byggdes, har tydligen löst sig ändå. En majoritet i riksdagen 1973 kunde alltså inte, trots att beslut fattades, åstadkomma att bron byggdes. I dag kan man ifrågasätta om det längre finns en sådan majoritet, så jag förstår att Sten Andersson börjar känna sig isolerad. Ser man med ett visst tidsperspektiv på trafikutskottets skrivningar, så kan man också där avläsa hur eftertänksamheten genom åren sätter sina spår. Efter beslutet om en fast förbindelse i form av en bro blev utskottet litet försiktigare och uttalade att man måste göra en utredning om fasta förbindelser över Öresund. Någon gång senare talade man om eventuella fasta förbindelser. Tar vi ytterligare ett steg närmare nutiden, så uttalar sig utskottet enbart för förbindelser över Öresund. Man strök helt enkelt ordet ”fasta”. Och i årets upplaga av trafikutskottets betänkande understryks nödvändigheten av att man inför ett beslut i frågan noggrant studerar miljökonsekvenserna av de olika alternativen — av bron, av en borrad tunnel och av färjetrafik. I verkligheten är det hela tiden miljöfrågorna som har fått ökad betydelse och ökad tyngd. Samtidigt har den dumdryga säkerheten minskat. Omständigheterna har helt enkelt tvingat partierna att omvärdera sina gamla käpphästar. Det ekologiska perspektivet har obevekligen tvingat till omprövning. Nya rön vad gäller det akuta hotet för människan, djuren och naturen låter sig inte längre viftas bort. Jag vill gärna läsa in till protokollet vad utskottet säger, för jag tycker det är viktigt: ”Vid de överväganden som regeringen för närvarande gör med anledning av Öresundsdelegationernas rapporter om fasta förbindelser måste en noggrann bedömning göras av föroch nackdelar med olika förbindelser. Det gäller såväl alternativ med enbart färjetrafik som olika slag av fasta förbindelser. Eftersom trafiken svarar för en väsentlig del av de totala luftföroreningarna i Danmark och Sverige är det enligt utskottets mening särskilt viktigt att undersöka miljöeffekterna. Vattenströmningen mellan Öresund och Östersjön är också en viktig miljöfråga som måste undersökas i detta sammanhang. I stort sett samtliga remissinstanser anger att miljöfrå — Prot. 1989/90:31 gorna måste få en tillfredsställande lösning innan ett slutligt beslut fattas.” 22 november 1989 Det här visar att miljöskälen har vuxit i styrka. Aldrig tidigare har de haft. den tyngden. Vid en konferens helt nyligen för företrädare för sydvästra Skånes kommuner, som alla var representerade, och där alla partier var representerade, betonades hur viktigt det är att man har ett järnvägsnät i Skåne som fungerar, både för godsoch för persontrafik, och detta just för det skånska näringslivets behov. Det måste helt enkelt gå upp för oss här i Sverige att man ute i Europa inför 1990-talet hårdsatsar i de olika kontinentländerna på snabb och effektiv järnvägstrafik. Bakgrunden till denna satsning på ett mänskligare och bättre transportmönster är att man har drabbats mycket hårt av en våldsamt expanderande biloch landsvägstrafiks alla negativa effekter med miljöförstöring, trängsel och olyckor. Restriktionerna för biltrafiken blir alltmer omfattande. Med den okritiska syn på trafikutvecklingen som Sten Andersson och moderaterna har riskerar vårt land att komma på efterkälken. En Öresundstunnel är det enda miljömässigt och samhällsekonomiskt acceptabla alternativet som en fast förbindelse. Att det är realistiskt även ur strikt företagsekonomisk synvinkel visar utredningar hos Lunds universitet och Sydvästra Skånes kommunalförbund. En järnvägstunnel under Öresund kan dessutom samordnas med modern färjetrafik och påskynda tillkomsten av ett miljövänligare transportmönster. Tunnel och järnväg, färjor och tågfärjor bildar tillsammans ett transportmönster för framtiden. Det klarar nödvändiga miljökrav och kan bidra till en reduktion av landsvägstrafiken. Är det inte dags nu för regeringen att en gång för alla avfärda bron som en föråldrad och omöjlig lösning? Möjligheterna att skapa en majoritet i Sveriges riksdag för miljövänliga alternativ är säkert nu ganska goda. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till den reservation där centerns representanter i utskottet finns med som är fogad till detta betänkande.

Herr talman! Det är säkert korrekt som Ulla Tillander säger: i dag finns det inga arbetsmarknadsproblem i Malmö. Men vi moderater tänker faktiskt litet längre än vad näsan räcker. Det gör tydligen inte centern. Vi ser den hårdnande konkurrens och de stora svårigheter som kommer att uppstå framöver. Där är den avgörande skillnaden mellan moderaterna, som är ett framtidsparti, och centerpartiet, som går framåt baklänges. Vad sedan gäller isolering, vill jag påstå att när centerpartiet pratar för och om Malmö, kan vi med tanke på hur många röster centerpartiet har i Malmö gärna ta en liten debatt om vem det är som är isolerad.

Herr talman! Här hör vi exempel på att de sakliga argumenten börjar tryta för Sten Andersson. Moderaterna, här företrädda av Sten Andersson, är tydligen det enda 25 parti vars politik inte alls låter sig vare sig hämmas eller ändras av miljöskäl. Här finns absolut ingen vare sig fruktan eller tadel hos Sten Andersson. Sven Duva var ju beundransvärd där han stod och försvarade bron, men det är inget mönster som gäller försvaret av alla broar. Ibland finns det övertygande argument för en reträtt, och de finns med i utskottets betänkande men inte i den moderata reservationen. Miljöskälen är en svår fiende för moderaterna att kämpa emot, och därför går Sten Andersson inte heller till attack mot de svåra miljöproblem som vi nu brottas med. Jag vill återgälda till Sten Andersson — jag tycker faktiskt att det är han som inte tänker längre än näsan räcker.
Herr talman! Jag har ingenting emot Sven Duva. Även ett gott hjärta hade han. Jag har sagt tidigare att ett otal undersökningar i Malmö visar att även en majoritet av centerpartisterna ställer sig bakom tanken på en kombinerad biloch järnvägsbro. Jag känner mig inte isolerad, men jag kan få intrycket att Ulla Tillander är isolerad från sina partisympatisörer.
Herr talman! Det skulle vara mycket intressant att veta vilken undersökning som Sten Andersson i Malmö åberopar. Jag för min del känner inte alls igen de ställningstaganden han nämner. Jag beklagar Sten Anderssons beskrivning och den uteblivna miljödiskussionen. För min del vill jag i alla fall inte ha ett sådant samhälle som tydligen Sten Andersson vill ha. Det gäller inte bara på detta område, utan också andra områden, t.ex. fri sprit och det ökade gatuvåld som följer som en skugga med ökat spritmissbruk. När jag hör Sten Andersson gång på gång åberopa vissa saker om situationen i Malmö, tycker jag faktiskt han företer en mycket stor likhet med företrädare för Skånepartiet.

Herr talman! ”Anna Lindh säger att Öresundsbron handlar om SAP:s trovärdighet. Jag skulle vilja gå ett steg längre och säga att det är en ödesfråga för hela arbetarrörelsen.” Så sade Curt Persson, ordförande i Statsanställdas Förbund på en presskonferens i våras. Han är inte företrädare för ett ja till Öresundsbron, Sten Andersson i Malmö. Kanske skall vi, som Ulla Tillander, betrakta det som ett hälsotecken att regeringen har så svårt att bestämma sig i brofrågan, att opinionen gör att den vacklar och kanske ändrar sig. Jag tycker att det tyder på en hårdnackad Prot. 1989/90:31 inställning och prestige. Om regeringen brydde sig mera om alla de socialde 22 november 1989 mokrater, de fackförbund, de många som av miljöoch trafikpolitiska skäl GA inte vill ha en bro, så hade det varit enkelt. I riksdagen finns det numera tre partier som vill ge er socialdemokrater råg i ryggen för att satsa på alternativ som inte ökar biltrafiken. Centern, miljöpartiet och vpk har en gemensam reservation mot Öresundsbron. Vi representerar miljöhänsyn och en progressiv trafikpolitik, och jag yrkar bifall till vår gemensamma reservation. Man kan säga att den motsvarar linje 3. Socialdemokraterna och folkpartiet är som vanligt överens om linje 2, som lämnar öppet för ett ja, medan moderaterna klipper till med en rak höger som i linje 1. Huvudproblemet är — som vanligt — att regeringen inte vågar säga nej till näringslivets aktionsgrupper. Carl-Olof Ternryd, ordförande i ScanLinks gamla styrgrupp, skröt 1985 över att han hade ”satt en blåslampa i rumpan på politikerna”. Det vore intressant att få besked om var det sved värst. Jag vet inte om Birger Rosqvist känner till det. Vad vi vet är att Ternryd fick sitt viktiga motorvägsuppdrag därför att han var en bra ”dörröppnare” med nycklar in till departementet. Den socialdemokratiska partiledningen och regeringen mötte en mycket stark intern miljöopinion före och under kongressen 1987. Tidningen Kommunalarbetaren uttryckte det sommaren 1987 med orden: Öresundsbrofrågan skär som en skalpell genom de socialdemokratiska partileden. Jag tycker det var en bra beskrivning, för det var stora våndor regeringen och partistyrelsen hade då. Den socialdemokratiska partistyrelsen hade strax före kongressen dristat ta ställning för Öresundsbron. Men kongressbeslutet blev att partiet tvingades genomföra ett rådslag om Öresundsbron. Rådslaget är nu klart, och visst är det entydigt, Birger Rosqvist: Majoriteten vill inte ha bron. Jag måste fråga: Är det någonting som regeringen och den socialdemokratiska partiledningen trots detta anser oklart i rådslagets resultat? Ingen tvivlar på att det redan hade funnits en proposition om Öresundsbron om det socialdemokratiska rådslagets majoritet i stället sagt ja till bron. Det är inte lika lätt att köra över en stark miljöopinion i dag som det var för några år sedan. Jag tycker Ulla Tillander tog många bra exempel på detta. Därför väljer regeringen att försöka trötta ut sina politiska motståndare. Trafikutskottet har sedan jag kom in i riksdagen 1985 skrivit många betänkanden om bron. Det har skrivits många motioner, men ingen regeringsproposition. Varje gång har majoriteten pekat på att det behövs ytterligare utredningar och kontakter. I dag heter det i betänkandet att regeringens ställningstagande till olika förslag, synpunkter och utredningar bör avvaktas. Nu igen! I det senaste TU-betänkandet heter det att regeringen självfallet också måste ta kontakt med den danska regeringen. Men sådana kontakter har ju fungerat kontinuerligt. Jag förstår inte vad man menar. Det finns saker som tyder på att regeringen hoppas på draghjälp från Danmark, men eftersom den svenska regeringen inte har övertygat den danska ännu, vore det intressant att få veta vilka intressen det är som skulle kunna pressa fram ett ja från 27 Danmark. Vet Birger Rosqvist det? Hoppas regeringen och socialdemokraterna kanske på att EG skall ingripa mer verkningsfullt än EG har gjort hittills? Herr talman! Förra hösten presenterade de nordiska finansministrarna en handlingsplan. De gör det då och då. ScanLink-konsortiet höjer den till skyarna, eftersom den baseras på konsortiets resonemang om framtida transporter. En representant för ScanLink säger t.o.m.: ”De använder samma språkbruk som vi. De föreslår samma lösningar som vi har föreslagit.” Biloch vägbyggnadskoncernerna tror att biltrafiken kommer att öka med 50 90 till år 2000. En sådan trafiktillväxt ”är säker som amen i kyrkan”, har en av deras företrädare sagt. Alltså: de nordiska finansministrarna är lika säkra på sin sak nu som Kjell Olof Feldt var 1984-1985 då han reste till OECD-mötena och propagerade för hela ScanLink-paketet. Det är säkert som amen i kyrkan att Kjell-Olof Feldt är bas över hela det svenska kommunikationsdepartementet. Tongångarna från kommunikationsdepartementet har blivit råare. Jag tycker det rimmar ganska illa med den utveckling som trafikutskottets majoritet har genomgått och som vi hört exempel på här. Så här uttryckte sig statssekreterare Gunnel Färm om en järnvägstunnel under Öresund: ”Jag kan tänka mig att ha roligare för pengarna än att kasta dem i sjön. Eller snarare, att borra ner dem i sjöbotten. Med de orden vill jag sluta detta inlägg och varna för att regeringen tillåter olika företrädare att uttrycka sig på detta sätt, vilket jag ser som en enorm provokation mot den allt medvetnare och starkare svenska miljöopinionen och de delar av socialdemokratin som genom rådslaget har visat att de inte vill ha någon Öresundsbro. Jag vill än en gång yrka bifall till vår gemensamma reservation.

Herr talman! Säg nej till en fast vägförbindelse över Öresund! Det har miljöpartiet krävt allt sedan partiets bildande 1981. Det är ett krav som faktiskt börjar få gehör mer och mer. Allt fler inser hur galet det är med en sådan förbindelse. Skälen är många och starka, och de växer sig starkare för varje år. Ökad vägtrafik leder till ökande utsläpp av kväveoxid, kolväten, koldioxid och partiklar, till att det bildas ozon i luften som skadar vegetationen, osv. Redan nu är vägtrafikökningen mycket besvärande och hotar flera centrala miljömål som riksdagen har beslutat om. Det gäller kväveoxidmålet och koldioxidmålet, och om man skulle sätta upp ett mål för kolväten skulle säkert det också hotas av vägtrafiken. Miljösituationen i sydvästra Sverige är redan mycket allvarlig. Vi vet att det är där vi har den mest långtgående markförsurningen, bl.a. i bokskogarna i Skåne, vi har omfattande skogsskador på flera håll, och vi har näringsläckage till kusthaven. Allt detta är direkt relaterat till utsläppen från vägtrafiken. Trängselproblemen är stora i främst Köpenhamn och på Själland, men även i Malmö, om man skulle bygga en bilförbindelse där, skulle det bli besvärande och skapa samhällsekonomiska förluster. Vi vet också om att ökad vägtrafik ger upphov till ökade lokala miljöoch hälsoproblem i städerna och tätorterna. Det rör sig om allergi, luftvägsinfektioner och också allvarligare sjukdomar, t.ex. cancer. Vi har just fått allergiutredningens uttalande som visar på hur allergier och astma är mycket mera utbredda i de stora städernas stadskärnor och att detta hänger ihop med vägtrafiken. Vattenutbytet mellan Östersjön och världshaven sker genom Öresund och Bälten, och bygger man en bro kan också det störas. Vi vet om att Östersjön är ett mycket känsligt innanhav, som redan har mycket stora miljöproblem. Det är också så att om man bygger en bro som på minsta sätt påverkar vattengenomströmningen, påverkas också näringsbalansen i kusthaven längs västkusten. Det kan leda till miljöförstöring där, algblomning och sådant. Skulle man dessutom behöva muddra, och det lär man behöva om man skall bygga en bro, rör man upp sediment som i dag är bemängda med ett antal miljögifter, tungmetaller t.ex. De skulle då gå upp i vattenlösning, vandra in i näringskedjorna och ställa till ytterligare problem i miljön, utöver allt det andra. Jag skulle kunna fortsätta länge med den här listan över de problem som sammanhänger med en ökad vägtrafik, i synnerhet om ökningen sker i sydvästra Sverige. Därför var det glädjande när trafikutskottets ordförande Birger Rosqvist i pressen nyligen uttalade att en Öresundsbro inte längre är aktuell, om jag har förstått det rätt. Synd bara att vi inte kunde få utskottsmajoriteten med på detta. Vi har därför tvingats reservera oss, tillsammans med centern och vpk, för ett blankt nej till byggande av en bilbro över Öresund. Alternativen till en Öresundsbro är i princip två. Det ena är att fortsätta och utveckla färjetrafiken. Detta tar också utskottet fasta på när det stöder sig på SJ:s synpunkter för att avstyrka det moderata kravet på att bygga en bilbro. Det andra alternativet är en renodlad järnvägstunnel. Den möjligheten bör dock utredas närmare i god parlamentarisk ordning, eftersom hittills gjorda undersökningar och utredningar om Öresundsförbindelserna har behandlat den frågan mycket styvmoderligt och bristfälligt. Där är bilden mer oklar. Jag vill peka på att bägge alternativen har mycket stora fördelar, i synnerhet vid en jämförelse med en bilbro över Öresund. För en fortsatt och utvecklad färjetrafik talar bl.a: Att godset kommer snabbast och lättast till Mellanoch Sydeuropa med färjor över t.ex. Trelleborg-Sassnitz-linjen. Jag kan notera att nuvarande frigörelse i Östtyskland bör kunna leda till att denna linje får ytterligare fördelar. Att den planerade nya linjen till Travemände med nya storfärjor för tåg utgör ett mycket fördelaktigt alternativ för gods till Västeuropa. Att sjöfarten är energisnål. Därmed bör utsläppen kunna begränsas mycket mer än vad som sker i dag. Det har också uppmärksammats av såväl redarna som sjöfolket, och nu pågår ett aktivt arbete för att få ner utsläppen genom att gå över till miljövänliga drivmedel och införa långtgående rening. Förhoppningsvis skall vi i riksdagen få ta ställning till sådana långtgående miljökrav för sjöfarten nästa år. För färjetrafik talar slutligen att nuvarande Dan-Link med god marginal klarar de godstransporter som skall till Danmark eller som av andra skäl behöver gå genom Danmark. Det är alltså väldigt svårt att se att man av godstrafikskäl behöver bygga en bro eller ens en tunnel. Men för en järnvägstunnel talar bl.a. att den skulle stärka järnvägarnas ställning vad gäller såväl personsom godstransporter i stora delar av Sverige, även om det säkert är mest 'på persontransporterna och regionalt som detta kan ge stora effekter. Naturskyddsföreningen har i sin utredning av det här redovisat att just en ren järnvägstunnel skulle ge bäst effekt på miljön. Man skulle minska utsläppen som mest på det sättet. Det visar också Öresundsutredningen själv. En järnvägstunnel skulle alltså innebära betydligt bättre förutsättningar för att klara alltmer långtgående miljökrav, som ju kommer som ett brev på posten, eftersom miljöförstöringen fortsätter. För en järnvägstunnel talar också att det skulle bli lättare att resa mellan Köpenhamn och Malmö, vilket bör kunna stimulera till mera utbyte och samarbete över nationsgränsen i Öresund och gynna det nordiska samarbetet, som ju kan vara en motvikt till EG-integrationen, som vi ser den i dag. Nu är det på det sättet att EG-integrationen, om vi skall snudda vid den, innebär som den ser ut i dag att vägtrafiken kommer att gynnas kraftigt. Järnvägstrafiken kommer långt efter. Därför kan det vara intressant att titta närmare just på en järnvägstunnel för att försöka möta en sådan utveckling. I den mån vi behöver ökad trafik, vilket är tveksamt i och för sig, bör den gå på järnväg, av miljöskäl och energiskäl. Samtidigt skall vi ha klart för oss att en järnvägstunnel är dyr att bygga. Enligt de beräkningar vi har gjort ligger kostnaden kring 5-6 miljarder. Med hänsyn till de mycket stora behoven av andra järnvägsinvesteringar i Sverige är det, som också SJ har påpekat — och banverket för den delen — orimligt att förvänta sig att man med budgetmedel kan gå in under 90-talet för en järnvägstunnel här. Det skulle då förutsätta en annan finansiering, precis som det var tänkt när det gäller broplanerna. Allt det här är mycket oklart, och därför är det motiverat att få en parlamentarisk utredning av järnvägstunnel som alternativ till fortsatt och utvecklad färjetrafik. Det är också därför vi tillsammans med centern och vpk har reserverat oss även för det. Socialdemokraternas splittring i frågan om Öresundsförbindelserna är vid det här laget väl dokumenterad. Det är inte osannolikt att en majoritet av landets socialdemokrater skulle säga nej till en bilbro och ja till att närmare undersöka möjligheten att i stället bygga en järnvägstunnel. Rådslaget tyder ju på det. Det kan inte tolkas på annat sätt, vad jag förstår. Därför borde en betydande del av socialdemokraterna i riksdagen kunna rösta på reservation 1, som säger precis just detta, om de nu verkligen vill företräda sina väljare. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1.

Herr talman! Det borde ha framgått av tidigare talare att det åren 1987 22 november 1989 resp. 1989 har redovisats två rapporter om fasta förbindelser mellan Skåne. NS och Själland i Danmark. Rapporterna har berört dels en kombinerad fast vägoch järnvägsförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, dels en förbindelse i form av s.k. borrad tunnel mellan samma städer, dels också en etapplösning med en bro där en järnvägsförbindelse skulle komma först och därefter en vägförbindelse. Investeringskostnaderna är 11 miljarder för den kombinerade förbindelsen och 8,3 miljarder för tunnelalternativet i 1988 års priser. I de inkomna remissvaren finns klara ställningstaganden för eller emot de alternativ som jag nämnt. Det är riktigt att järnvägsförbindelsen har varit med i samtliga variationer för fasta förbindelser som berörts av hittillsvarande utredningar.

Man konstaterar att ökningen av järnvägsgodset till Västeuropa gör det nödvändigt att etablera en ny stor färjeled för att man skall kunna klara av all godstransport. En förprojektering pågår, och den skall vara klar inom kort. Man avser att sätta in stora tågoch bilfärjor 1994 mellan Malmö eller Trelleborg och Västtyskland. SJ är inte berett att betala mer för transport via fast Öresundsförbindelse och genom Danmark än vad transporten med högeffektiva färjor kostar. Den sistnämnda transportformen anser SJ vara betydligt billigare än kostnaden för att använda tunnel-bro-alternativen. I konsekvens med detta kan SJ endast stå för en liten del av kostnaden för fast förbindelse. Vidare framkommer nu att skall man över huvud taget ha en fast Öresundsförbindelse bör den följas av möjligheter att köra vidare på fast förbindelse mellan Rödby på Själland i Danmark och Puttgarden i Västtyskland.

Att vi har effektiva förbindelser med kontinenten är också mycket viktigt och av avgörande betydelse för konkurrenskraften hos vår industri. Detta gäller för gods och för persontransporter. Utskottsmajoriteten, i det här fallet socialdemokraterna och folkpartiet, anser att i de överväganden som regeringen gör med anledning av det föreliggande rapporterna om fasta förbindelser måste en noggrann bedömning göras av föroch nackdelarna med olika förbindelser. Det gäller såväl enbart färjetrafik som olika slag av fasta förbindelser. Luftföroreningarna i och från Danmark och i Sverige är inte bra. Miljöeffekterna av trafiken är väsentliga i sammanhanget. Vattenströmningen genom Öresund för Östersjöns del är också av betydelse. Hur den påverkas vid byggen i Sundet måste också helt klargöras. Det finns inte många negativa 31 miljöeffekter som vi har råd med. Att inget ställningstagande gjorts kritiseras från olika håll, och det vore väl märkligt annars. Men det är också helt skilda ställningstaganden som önskas och förväntas. Utskottets förslag innebär att riksdagen skall avvakta regeringens ställningstagande och inte lägga fast någon tidtabell. Det finns ställningstaganden både för och emot de olika alternativen bland alla remissvar. SJ:s utredning, som presenterades så sent som i somras, bör också vara med vid bedömningen, anser utskottet. Det gäller även det som har sagts om spårkapaciteten på andra sidan gränsen där svenskt gods och persontrafik skall gå fram. Herr talman! Jag har i stort citerat utskottets betänkande. När jag har citerat utskottet i andra sammanhang har pressen lagt de orden i min mun, att det inte blir några fasta förbindelser, utan att jag har sagt det. Jag säger bara att de slutsatser som har dragits får stå för vederbörande själv.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

Herr talman! Man kan i dag förvisso dela ut raka högrar med tanke på vad som händer runt om i vår omvärld. Raka vänstrar lyser med sin frånvaro i dag. Birger Rosqvist har här fört fram utskottsmajoritetens förslag. Jag vill ändå påstå att han och hans parti är fega, därför att de inte vågar ta ställning. Det är inte så länge sedan som självaste statsministern sade att frågan om Öresundsbroförbindelserna är färdigutredd. Det finns dokumenterat. Men på grund av att en del s-märkta barn på en kongress började bråka skulle man göra en ny utredning och en ny remissomgång. Vad fick det för resultat? Först måste jag dock konstatera att intresset bland remissinstanserna var minst sagt minimalt. Det var bara ett litet antal som deltog i verksamheten. Det svar som man fick kan knappast betecknas som representativt. Sedan talar Birger Rosqvist om att kostnaden för Öresundsbron är 11 miljarder. Okej, det skall i och för sig inte ifrågasättas. Men till skillnad från alla andra kommer vi inte hit till riksdagen och begär pengar, utan vi har bakom oss privata finansiärer som är villiga att satsa sina slantar på en bro. Och de som bygger bron, som jag har sagt tidigare, kan ju inte få någon entreprenad på eller ensamrätt till trafiken över Öresund, utan färjorna, om de nu är så bra och konkurrenskraftiga som påstås, kan köra parallellt. Jag förstår faktiskt inte vad ni är rädda för. Är färjealternativet så bra som ni säger, då har ni ju ingenting att frukta. När jag följer debatten kan jag tänka mig att ni på något sätt försöker slå ur underläge. Låt mig när det gäller enigheten säga att det nere i Skåne finns— jag har sagt det många gånger och kan säga det en gång till — en stark majoritet för en bro mellan Malmö och Köpenhamn. I de yttersta av dessa dagar har detta manifesterats i ett gemensamt uttalande från moderaterna och socialdemokraterna i Malmö. Det borde ni respektera.

Herr talman! Jag saknade en kommentar från Birger Rosqvist om hur han som socialdemokrat ser på det rådslag som blev ett resultat av de olika upp fattningarna, om man skall uttrycka sig milt, på partikongressen 1987. Jag Prot. 1989/90:31 nämnde tidigare hur olika tidningar inom rörelsen hade beskrivit det hela. 22 november 1989 Där sade man att brofrågan skär som en skalpell genom de socialdemokra= == tiska partileden. Alla vet att det har varit på det sättet. När då kompromissen blev att man enades om att genomföra ett rådslag, så skulle man väl kunna begära att Birger Rosqvist här kommenterade resultatet av rådslaget. Det finns ju ingenting som hindrar att regeringen tar ställning mot det mest miljöförstörande alternativet i fråga om hur förbindelserna över Öresund skall se ut. Jag vill alltså veta: Hur ser Birger Rosqvist på rådslaget och det resultat av detta rådslag som vi känner till finns? Vilka möjligheter kan man hoppas på finns för att regeringen skulle bry sig om detta? Att så skulle ske var ju egentligen kongressens mening. De som såg till att kongressen tog beslutet om ett rådslag och att man alltså inte drev igenom ett ja till Öresundsbron var verkligen mer än, som någon uttryckte det här, ”s-märkta barn på en kongress”. En av dem som då agerade och som jag verkligen saknar här i kammaren och i kammardebatten numera var Hans Pettersson från Helsingborg, som klart och tydligt genom åren visade vad han hade för uppfattning i brofrågan. Han är en mycket kunnig och också från andra håll respekterad person. Han har sagt att gränsen för hans lojalitet går just vid brofrågan. Även om det är så, Birger Rosqvist, att man behöver utreda vissa saker — man har helt riktigt pekat på sådant som handlar om färjetrafiken, om SJ:s propåer m.m. — finns det ingenting som hindrar att man tar ställning mot bron därför att den är så miljöförstörande.

Herr talman! Det är svårt att tolka utskottsmajoritetens skrivning på något annat sätt än som ett nej till en bro, fast man inte vill skriva det rent ut. Det hade varit bra om man hade fått ett klart nej nu. Då hade man kunnat sluta upp med de ständiga stridigheterna i brofrågan, och man hade fått klart besked i Skåne och Danmark, så att man kan satsa på det som man bör satsa på. Så länge det är oklart och det här beslutet hänger i luften, så länge man vill hålla alla dörrar öppna, vågar man inte heller satsa. Det i sig verkar hämmande för t.ex. samarbetet mellan Sverige och Danmark där nere. Det är litet svårt att förstå varför man inte kan säga nej. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man vill ge tid och rum för reträtt för de socialdemokrater som satt sin heder i pant för en Öresundsbro. Det finns tyvärr sådana också — jag skall inte nämna några namn. Jag vill också peka på att denna fråga är ett av de verkliga testen av socialdemokraternas nya miljöpolitik, av socialdemokraternas trovärdighet i miljöpolitiken. Det första testet var ScanLink, motorvägen söder om Uddevalla. Där klampade ni igenom. Detta är det andra testet. Jag hoppas att ni klarar det, om inte annat så för miljöns skull. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Jag tycker det är intressant att höra vilka slutsatser de olika förespråkarna drar av mitt inlägg. Sten Andersson i Malmö tolkar mig så att 33 jag säger nej till en bro. Viola Claesson och Roy Ottosson tycks tolka mig på det sättet att jag säger precis tvärtom. Ändå har ni — det utgår jag ifrån — lyssnat på precis samma anförande. Jag måste ha uttryckt mig väldigt diplomatiskt och skickligt här, om jag får sätta betyg själv, men det är kanske inte så. Vad är ni rädda för? frågar Sten Andersson. Ja, Sten Andersson, vi vill ha ett väl genomtänkt förslag, där alla fakta har vägts mot varandra. Jag hoppas att även detta beslut skall få fattas på föreliggande fakta. Det tycker jag att Sten Andersson och även övriga talare kunde instämma i. Vi säger att vi vill ha genomtänkta förslag. Vi avvaktar regeringens ställningstagande. Vi sätter inte någon tidspress på regeringen — vi har inte slagit fast något datum i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Jo, visst är Birger Rosqvist diplomatisk. Det tror jag inte att det råder någon tvekan om. Men vore det kanske inte bra för debatten att släppa litet av diplomatin och släppa fram litet av egna uppfattningar eller insikter i det som sker bakom kulisserna? Det är ju det vi skulle vara betjänta av att få veta. Jag vill inte anklaga Birger Rosqvist för att vara en av hökarna för en Öresundsbro. Att påstå det vore inte sant — det tror jag alla känner till vid det här laget. Å andra sidan hade pressen tydligen inte rätt, när den tolkade Birger Rosqvists egen uppfattning som att han inte tror att det blir någon bro. Det hänger alltså i luften. En hängbro kanske det skulle kunna bli då. Birgitta Dahl är mamma till en passus i det socialdemokratiska miljöprogrammet, som jag tror att ni också antog på kongressen 1987. Där heter det bl.a.: Stora och resurskrävande vägsystem bör inte byggas där de kan leda till ökad biltrafik på bekostnad av annan trafik. Den passusen i sin tur, Birger Rosqvist, hade fötts i ett samarbete här i riksdagen. Vpk och socialdemokraterna ställde sig bakom denna uppfattning apropå bl.a. den stora diskussionen om ScanLink, en diskussion som Roy Ottosson anser innefattar även Öresundsbron. Då gällde det motorvägen i Bohuslän. Här handlar det ju om olika uppfattningar inom regeringen. Därför borde den socialdemokratiska regeringen vara betjänt av att det nu finns ett internt rådslag, där man visat vad man tycker. Därför frågar jag Birger Rosqvist igen: Kan vi hoppas på att regeringen och den socialdemokratiska partistyrelsen tar hänsyn till rådslagets resultat och säger nej till bron?

Herr talman! Birger Rosqvist talar här om genomtänkta förslag. Med tanke på hur länge ni tänkt har ni antingen små händer eller svårt att fatta. Er egen statsminister har sagt att frågan är färdigutredd. Men det har ni inte fattat utan måste tänka ytterligare ett varv. Vi moderater säger inte ja till en fast förbindelse av egenintresse. Vi gör det därför att vi ser framtiden — 1990-talets och 2000-talets Europa. Skall vi kunna trygga den ekonomiska och sociala välfärden för de många människorna i vårt land, får vi inte sabotera dessa möjligheter. Det är vad ni i dag är i färd med att göra. Jag och många klokare än jag har sagt att en bro är den bästa förbindelsen. — Prot. 1989/90:31 Ni har själva vid många tillfällen sagt att vi skall ha en fast förbindelse mellan 22 november 1989 Malmö och Köpenhamn, mellan Sverige och kontinenten. Vi tycker att ni 55 med hänsyn till de s-märkta barnen och till egenintresset i olika delar av det socialdemokratiska partiet någon gång borde komma till skott i denna fråga. Så än en gång detta med pengarna — detta skall faktiskt in i riksdagens protokoll. Vistår inte här med mössan i hand för att få pengar från regering och riksdag. Det finns privata finansiärer, som är villiga att ställa upp med riskvilligt kapital. Låt då dessa få den chansen. Även en förkrossande majoritet av Birger Rosqvists partivänner i Malmö har sagt att de vill ha en kombinerad järnvägsoch bilbro. Men det struntar tydligen Birger Rosqvist i.

Herr talman! Jag vet inte om Birger Rosqvist lyssnade riktigt till vad jag sade. Jag tolkade Birger Rosqvist som en klar bromotståndare — inte motsatsen. Men det sägs tyvärr inte klart ut i utskottsbetänkandet. Det skapar en osäkerhet som är beklaglig. Varför skall vi i riksdagen inte kunna ta ställning? Vi är valda av svenska folket för att ta ställning och fatta beslut. Varför skall vi då till varje pris invänta förslag från regeringen? Regeringen är det verkställande organet, som skall göra det vi bestämt. Åtminstone har jag uppfattat vårt politiska system i Sverige så. Det vore bra för riksdagens ställning om vi kunde fatta ett beslut och säga nej till bron. Det kan vi göra genom att se till att reservation 1 får majoritet. Det är det enklaste sättet. Det är också strategiskt viktigt att vi ger en klar signal och verkligen säger nej till en bro, just med hänsyn till det integrationsarbete som nu pågår inom EG. I det sammanhanget vill man gärna åstadkomma förbättrade vägförbindelser runt om Europa, inkl. denna bro. Det finns säkerligen EG-pengar bakom detta. Får vi till mitten av 1990-talet den ökade vägtrafik som man inom EG nu räknar med, kommer också miljöförstöringen att accelerera. Stora skogsområden i södra och sydvästra Sverige kommer att förstöras på grund av markförsurningen. Problemen i kustområdena kommer att förvärras ännu mer. Vad vi än gör hjälper det i så fall inte. Det är alltså viktigt att vi här ger klara signaler och talar om att det gäller att ställa om trafiksystemet så att det blir betydligt mer miljövänligt. Det måste i första hand vara riksdagen som ger de signalerna och inte regeringen. Jag tycker, Birger Rosqvist, att det borde vara enkelt att säga nej till en framtida ökad miljöförstöring och säga ja till en förändring av trafiksystemet i miljövänlig riktning. Det är vad det ytterst handlar om.

Herr talman! Jag noterar att Viola Claesson var litet sur för att jag inte besvarade hennes frågor. Det är väl ändå så, att vi i riksdagens talarstol inte brukar redovisa vad vi talar internt om inom ett parti. Sådant behåller vi för oss själva. Jag tänker inte lägga mig i om vänsterpartiet kommunisterna skall ta bort hälften av sitt namn. Det är helt och hållet er sak. Det får ni diskutera själva och sedan komma med resultatet till kammaren när det är klart. Sten Andersson i Malmö säger att vi är fega och inte tar ställning. Han 35 säger att hans vänner — eller kanske ovänner — i Malmö har uttalat sig klart ien viss riktning. Detta är ju en viktig fråga för hela vårt land, nämligen att vi har bra förbindelser med våra handelspartners — med de nordiska länderna, däribland Danmark, och även med de länder på kontinenten som vi bedriver handel med. Det är vad vi alla eftersträvar. Det är det helt överskuggande målet för oss i trafikutskottet.

Herr talman! Frågan om Öresundsförbindelserna är ett tydligt exempel på hur beslutsvånda och sjabbel decennium efter decennium förhindrar klara besked. Det är också ett tydligt exempel på olika politiska filosofier. Å ena sidan är det filosofin om att när flera motstridiga krav skall uppfyllas väljs den lättaste vägen — opportunismen firar triumfer. Å andra sidan är det filosofin om att vi politiker har ett krav på oss att faktiskt arbeta för en tro på framtiden och en tro på möjligheten att lösa problem och att gå i spetsen när det gäller att föra utvecklingen framåt. Det är en svårare väg men en ansvarsfull väg. Försurningen i Skåne är mycket allvarlig till följd av inhemska och gränsöverskridande luftföroreningar, orsakade av industri, trafik m.m. Östersjön är ett hotat hav. Provkartan på missförhållanden är stor. Detta är svårigheterna, och de får varken underskattas eller förnekas. En fast förbindelse över Öresund skulle å andra sidan få stor regional betydelse genom att den skulle fläta samman storstadsregionerna Malmö och Köpenhamn. Det skulle skapa nya marknader, och godsoch persontransporter skulle bli snabbare och mer tillförlitliga. Detta vore till fördel för människorna. Kommunikationer, forskning och kultur kunde stärkas. Det skulle alltså bli ett bättre samhälle för människorna att leva i. Detta är möjligheterna, de kan bli genererande och positiva. Frågan är då: Skall vi säga nej till fördelarna därför att det finns nackdelar? Det är utvecklingsnihilisternas linje, företrädd främst av Viola Claesson och miljöpartiet. Eller skall vi ta oss an arbetet att komma till rätta med nackdelarna i syfte att uppnå fördelarna? Skall vi ge oss på konststycket att ta oss runt sköldpaddan, något som folkpartiet anser? En fast förbindelse bör också av trafikmässiga och ekonomiska skäl utformas som en kombinerad vägoch järnvägsbro över Öresund. Den kommer sannolikt att leda till en viss trafikökning. Men de totala utsläppen kommer självfallet inte att öka, detta genom en kombination av teknisk utveckling, ökade krav på rening av fordonsutsläppen och ett handlingsprogram för att minska de totala utsläppen från alla föroreningskällor. Nu är Öresundsdelegationens analys av konsekvenserna för vattengenomströmningen enligt folkpartiets mening inte tillräcklig för att ett konkret ställningstagande för tillfället skall vara möjligt. Ytterligare en viktig fråga är naturligtvis om det påbörjade brobygget över Stora Bält kommer att påverka salthalten i Östersjön. Ett beslut om en fast — Prot. 1989/90:31 förbindelse över Öresund, dvs. ett framtida ja till detta, måste enligt folkpar 22 november 1989 tiets uppfattning förenas med stränga miljövillkor. FE RA ned EA Men det finns också i detta sammanhang två viktiga omständigheter att notera. Den ena är den roll som ett enda partis hemmagjorda opinionsundersökning tillåts spela för en fråga av nationell betydelse. När den socialdemokratiska ungdomsordföranden tolkar sitt partis gallupundersökning som ett nej till broförbindelse, är det ändå från svensk synpunkt en ganska ointressant invändning. Hela landets framåtskridande är alltså beroende av en tävlan mellan den socialdemokratiska ungdomsordföranden och Viola Claesson, samt miljöpartiet om vem som kan säga mest nej. Det är otillständigt. Den andra omständigheten är den utredning om storstäderna som nyligen visat att Göteborgsregionen resp. Malmöregionen hamnat i bakvatten och knappt längre kan anses vara storstäder, utan mer regionala centra. Är det då rätt politik att strypa tillväxten i det övriga landet och låta det vara därmed, och tro att det skulle gynna Skåne? Eller skulle det vara ett bättre bidrag till arbetet med att få Malmöregionen att återta sin plats som ett expansivt centrum att inrätta en fast förbindelse mellan den skandinaviska landtungan och övriga Europa? Det är också en skiljepunkt som borde kunna klaras ut. Herr talman! Vad många människor anser illustreras väl ändå bäst av ett brev som förra veckan kom in till trafikutskottet. Där står under rubriken ”Protest mot nej till fast Öresundsförbindelse” bl.a. följande: ”Färjor har nu varit i trafik mellan Malmö och Köpenhamn sedan 1895. Detta ”prov” har visat sig falla dåligt ut och därför har en önskan om fast förbindelse kommit i fråga. En bro Lund och Köpenhamn, två av Nordens större befolkningskoncentrationer. Det vet vi som bor och arbetar i denna region, och det svenska/skånska näringslivet måste ha en fast förbindelse till den med Danmark snart sammanbundna europeiska kontinenten, och vår industri kan utvecklas.” Detta är den regionalpolitiska betydelse som många männniskor tillmäter den här frågan. Det visar att frågan har många dimensioner. I avvaktan på den ytterligare belysning av vissa miljöfrågor som folkpartiet förordar, yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande.

Herr talman! Jag vet inte om Anders Castberger har lyssnat eller ej på den tidigare debatten. Om han lyssnade måste han i så fall ha lyssnat dåligt, eftersom han anklagat miljöpartiet för att vara negativt till förbättrade mänskliga förbindelser över Öresund. Jag stod faktiskt här i talarstolen och pläderade för det. Likaså anklagar Anders Castberger miljöpartiet för att delta i något slags tävling i att säga mest nej. Jag talade länge, kanske litet för länge, om både färjeförbindelser som kan förbättras och möjligheten att bygga en järnvägstunnel. Det vore bättre för debatten om man lyssnade till vad de andra säger. Jag konstaterar att folkpartiet som vanligt velar när det gäller trafikoch miljöfrågorna. Det var precis samma fenomen när det gällde E 6. Man gick 37 på det ena stället ut och sade att man var för motorvägsbygget, och på andra håll i landet gick man ut och sade precis tvärtom, dvs. att man var emot motorvägsbygget. Sedan väver man in detta i litet utvecklingsoptimistiskt ludd som inte betyder någonting. Det finns naturligtvis en opinion mot bron som gör sig gällande även inom folkpartiet. Jag betvivlar att Anders Castberger tillhör den fraktionen. Det finns säkert andra folkpartister här i riksdagen som borde kunna stödja reservation 1. Jag vill uppmana dem att nu göra detta för att verkligen markera att man vill förbättra sin trovärdighet när det gäller miljöfrågor och att man vill förhindra den miljökatastrof som oundvikligen kommer, om man bygger en bilbro över Öresund.
Herr talman! Många folkpartister både ute i landet och här i riksdagen är emot en bro, Anders Castberger. Enigheten är inte heller i folkpartiet så total. I sitt inlägg var Anders Castberger inne på frågan om storstadsregionerna och överhettningen. Detta är faktiskt ett relativt begrepp. Det är riktigt att Stockholm är mer överhettat än Malmö, och det trots att man inte har en bro där. Men Malmö är mer överhettat än östra Skåne och Blekinge. Hettan i Malmöregionen är större än i de områdena. Det finns med en bro risk för en ytterligare kantring i Skåne. Nu är man så medveten om miljön att man inte långsiktigt offrar den för en kortsiktig konjunkturvinst. Det tycker jag också att Anders Castberger skall vara medveten om.

Herr talman! Jag har visst lyssnat till debatten här i kammaren. Det har säkert Roy Ottosson inte kunnat undgå att uppmärksamma, eftersom jag har suttit i bänken mest hela tiden.

En fast förbindelse, om den är möjlig att inrätta, skulle utan tvivel leda till större möjligheter till personoch godsbefordran samt en snabbare och tillförlitligare befordran. Det vet de allra flesta människor som någon gång har försökt ta sig över Öresund. Detta är till fördel för människorna, och de positiva delarna skall vi också ta fram och redovisa. Jag har i mitt anförande tagit upp både de svårigheter som finns i den här frågan och de möjligheter som finns. Att säga nej innan vi har alla fakta på bordet och att ha vad jag vill kalla den mycket nej-sägar-betonade inställning som miljöpartiet här har, är att säga nej också till möjligheterna. Det vill inte vi i folkpartiet medverka till. Vi vill öppna nya möjligheter.
Herr talman! Det faktum att man sitter i bänken är inte en garanti för att man lyssnar och förstår. När det gäller talet om utveckling är det faktiskt fråga om vilken utveck = Prot. 1989/90:31 ling man vill ha. Jag har pläderat för en utveckling i miljövänlig riktning, där 22 november 1989 vi satsar på miljövänlig trafik och ser till att rena sjöfarten osv. Det ären. Z—-t positiv utveckling som jag pläderar för. För Anders Castberger och kanske även för folkpartiet är det ingen utveckling alls, vilket möjligen är betecknande för deras miljöpolitik. Alla fakta finns inte på bordet, säger Anders Castberger. Nej, alla fakta kommer aldrig att finnas på bordet. Det är så med fakta och kunskaper, det kommer hela tiden nya. Ju mer vi forskar och undersöker, desto fler fakta hittar vi. Det går alltid att skylla på det, om man inte vågar ta ställning. Ställningstaganden medför alltid en viss osäkerhet. Man får hela tiden vara beredd att ompröva sina ställningstaganden när det kommer helt nya fakta som gör att verkligheten ser annorlunda ut än tidigare. Detta vet dock varje beslutsfattare, dock kanske inte Anders Castberger. Att säga att man vill ha alla fakta på bordet är egentligen ett sätt att säga att man inte vill ta ställning nu, eftersom man inte vet hur man skall göra. Vi vet vad vi vill. Vi säger nej till bron över Öresund en gång för alla, så att vi kan börja undersöka mera konstruktiva och miljövänliga lösningar.
Herr talman! Vi reservanter från centerpartiet vill också ha goda förbindelser över Öresund. Det är inte det frågan gäller. Reservationen har vi tillsammans med vpk och miljöpartiet. Vi säger ja till en tunnel och till bättre färjor. En borrad tunnel ställer större krav på tekniken än vad en bro gör. Det finns faktiskt tillräckligt med fakta när det gäller frågan om att säga nej till en bro. Den frågan behöver inte utredas ytterligare. Efter att ha lyssnat till Anders Castbergers inlägg måste jag säga att jag tycker att det är klädsamt med den något tveksammare attityd som han intar här i dag. Den är betydligt tveksammare än den attityd som brukar förespråkas av folkpartiet i Öresundsbrodebatten. Enligt min mening är det ett steg framåt för folkpartiet.
Herr talman! Nog märks det av Roy Ottossons inlägg att han kanske inte alltid förstår även om han sitter i bänken och förhoppningsvis lyssnar. Det är riktigt att det alltid kan komma nya fakta på bordet. Vi har faktiskt preciserat vilka omständigheter som vi vill avvakta, innan vi för vår del är beredda att ta ställning. Det handlar bl.a. om de strömningsförhållanden som kan påverkas om man bygger en bro. Detta redovisade jag också klart i mitt inledningsanförande. Vår utgångspunkt — vilken heller inte kan ha undgått Roy Ottosson, det är väl därför han verkar så upprörd — är att om det är möjligt skall man ta chansen att bygga en fast förbindelse mellan den skandinaviska landtungan och det övriga Europa. Den möjligheten bör vara särskilt intressant mot bakgrund av den utveckling som i dag pågår i Europa i övrigt. Av vad Roy Ottosson hittills har sagt verkar det som om han drar den motsatta slutsatsen. 39 Roy Ottosson avslutar med att säga att miljöpartiet vet vad det vill, nämligen att säga nej till bron. Det är möjligt att Roy Ottosson vet detta. Vi är dock av motsatt uppfattning. Vi vill avvakta tills vi får fakta på bordet, och då är vi beredda att ta ställning.

Herr talman! Varje år debatterar vi här i kammaren Öresundsförbindelserna. Man hade trott att vi någon gång skulle kunna komma till ett beslut, så att vi skulle kunna avföra frågan från dagordningen. Låt mig erinra något om den historiska bakgrunden. Under perioden 1971-1973 diskuterades Öresundsförbindelserna intensivt här i kammaren och även ute i landet. Då togs i riksdagen ett beslut med stor majoritet om att vi skulle ha ett paket, dvs. en bro över Öresund mellan Malmö och Köpenhamn, en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör och en storflygplats på Saltholm. Nu kan vi avföra Saltholm, eftersom det har blivit en annan utveckling på flygsidan. Det är visserligen en positiv utveckling, men den har fått en annan lokalisering. Helsingborg-Helsingör-leden kan vi också avföra, eftersom våra danska vänner absolut inte vill ha en sådan förbindelse. Det enda som återstår är en förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Det talades då om en bilbro. Eftersom paketet inte är möjligt att genomföra tycker vi, såsom vi har sagt under ett antal år, att man skall bygga en kombinerad biloch tågbro mellan Malmö och Köpenhamn. Utav den majoritet i kammaren bestående av socialdemokrater, moderater och folkpartister som fattade beslutet, har bara moderaterna blivit kvar när snålblåsten har satt in från vissa håll. Socialdemokraterna är i denna fråga, liksom i många andra frågor, internt splittrade. Av det skälet fattar man inga beslut. Man låter således det hela förhalas. Hur det går för Sverige som nation är tydligen mindre intressant än hur man kan bena ut sina interna problem inom det socialdemokratiska partiet. Numera lunkar folkpartiet, som vi vet, med socialdemokraterna, även i den här frågan. Vi måste få ett avgörande till stånd. Det går inte längre att åberopa utredningar. Det finns ingen fråga i detta land som har utretts så mycket som just frågan om de fasta förbindelserna över Öresund. Vi måste våga säga ja eller nej. Blir det ett nej så är det okej. Vi som då hamnar i minoritet får naturligtvis acceptera detta i demokratisk anda. Däremot kan man inte acceptera att det finns partier som säger jaså hela tiden, dvs. varken ja eller nej. Antingen skall det bli fasta förbindelser eller också måste vi satsa på en utbyggnad av färjetrafiken, som inte hänger med i dag. Med de planer som finns är det inte heller så lätt för dem som skall satsa på utbyggnaden att veta hur det skall bli när Sveriges riksdag har så svårt att fatta beslut. För att man skall kunna främja näringslivets fortsatta expansion och en större handel med det övriga Europa måste det helt enkelt ges bättre möjligheter att transportera ut godset. Frågan om förbindelser över Öresund är inte enbart en angelägenhet för sydvästra Skåne och Malmö, om nu någon till äventyrs trodde det. Det är — Prot. 1989/90:31 inte bara en skånsk angelägenhet, och det är inte heller bara en svensk ange 22 november 1989 lägenhet. Från mitt arbete i Nordiska rådet vet jag att det i allra högstagrad = är en nordisk angelägenhet, och att norrmännen och finnarna är mycket angelägna om att den här fasta förbindelsen kommer till stånd. Det rör nämligen även deras väg ut på kontinenten. Skall man någon gång kunna säga att det nordiska samarbetet skall leda någonstans, borde det faktiskt vara på kommunikationsområdet. Denna del av kommunikationerna är utomordentligt viktig. När man lyssnar till företrädarna för reservation nr 1 står det klart att deras resonemang i allmänhet inte handlar om framtiden. De har framtiden bakom sig. De säger nej till Europa, nej till tryggad energiförsörjning och nej till fasta förbindelser. Skall vi inte vara med ute i Europa, behöver vi naturligtvis ingen förbindelse heller. Det är ju onödigt. Jag undrar vad nästa steg skall bli. Nu river man Berlinmuren, och den blir till salu. Vi kanske kan bygga upp den kring Skåne i stället. Det tycks vara så att vi inte skall ut, vi skall avskärma oss från det övriga Europa. Ulla Tillander sade i sitt inlägg bl.a. att man nere i Skåne hade haft en sittning om järnvägsförbindelserna, där alla partier var representerade. Det är riktigt. Jag vill dock korrigera henne på en punkt. Hon sade att det var en stor uppslutning kring att man skulle satsa på järnvägen. Jag för min del sade att det är rimligt att SJ håller tillbaka sitt nedläggningsbeslut under en period, ett halvår eller ett år, eftersom kommunerna menar att de har fått så kort tid på sig. Under den tiden får kommunerna undersöka vilka företag som är beredda att köra sitt gods på järnväg. Efter den utvärderingen skall vi ta ställning definitivt. Detta mitt uttalande används nu i helsidesannonser av dem som står bakom järnvägens bevarande. Det är ett riktigt konstaterande, till skillnad från det Ulla Tillander har uttryckt. Vi får se hur det blir med detta. Jag kommer aldrig att kunna tvinga svenskt näringsliv eller andra att använda ett transportmedel som man anser sig inte kunna använda. Här får faktiskt en viss frihet råda. Det handlar om den svenska framtiden. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Det är riktigt, som Wiggo Komstedt säger, att det bara är moderaterna som är kvar. Men det är väl knappast något att skryta med. Jag kan hålla med om att det skulle vara bra om vi fick ett beslut i frågan. Vi har tillräckligt underlag för att fatta beslut om att säga nej till en bro. Då skulle man helhjärtat kunna börja satsa både på miljövänligare färjor och ett miljövänligt fast alternativ, en borrad järnvägstunnel under Öresund. Det skulle vi göra bl.a. för näringslivets skull. Det skulle också självfallet gynna det nordiska samarbetet. Jag vill uppmana Wiggo Komstedt att verkligen läsa på. Också vi vill ha bättre förbindelser. Det är inte bara en bro som kan utgöra ett alternativ. Det är ett omodernt alternativ i vår tid. Wiggo Komstedt var kanske med när det var sjöfartsriksdag i Malmö. Då presenterades planer på nya, miljövänligare färjor för Öresundstrafiken med bl.a. reduktion av kvävedioxidutsläppen med 90 96, vilket också omfattade reduktion av stoftutsläpp. Det har talats om löjliga argument, teknik 41 fientlighet osv. — jag tror också att Wiggo Komstedt var inne på det. Men ni moderater blundar för denna nya teknik, som också SJ-chefen med hela sin tyngd ställer sig bakom. Ett exempel som togs upp på sjöfartsriksdagen avslöjade resursbehov för olika transportmedel. Man kan tänka sig att 22 000 ton gods skall transporteras från Göteborg till Örnsköldsvik. Vid sjötransport behövs ett enda fartyg, som förbrukar 120 ton bränsle. Vid landtransport behövs 630 lastbilar, som förbrukar 450 ton bränsle. Slitage och underhåll av landsvägar tillkommer. Vattenvägen är outslitlig. Man väntar sig inte att Wiggo Komstedt skall påverkas av sådana argument. Men miljön påverkas.
Herr talman! Wiggo Komstedts argumentering är litet enkelspårig, liksom moderaternas argumentering i allmänhet. Wiggo Komstedt tolkar reservation 1 som att vi inte vill ha några kommunikationer alls till Europa, trots att det i reservationen pläderas för en utvecklad färjetrafik, en järnvägstunnel osv. Man måste fråga sig: Är färjor inga kommunikationer för moderaterna, inte ens när färjor är snabbare än vägförbindelser eller när de innebär att man slipper omvägen genom Danmark? Man måste också fråga sig om miljöproblemen inte betyder någonting för moderaterna, t.ex. det faktum att skogsmarken i södra Sverige faktiskt håller på att fördärvas av luftföroreningarna. Varför ställer inte moderaterna upp solidariskt med oss andra och försöker stoppa den utvecklingen och få en bättre, miljövänligare utveckling och ett mer miljöanpassat trafiksystem?

Herr talman! Jag är faktiskt stolt, Ulla Tillander, över att vi moderater står för den uppfattning vi har och inte är som andra vindflöjlar i denna kammare. Det är bra att det finns något parti som står fast vid sina ståndpunkter. Ulla Tillander talar om att centern också är för fasta förbindelser. I reservation 1, från centern, vpk och miljöpartiet, längs ner på s. 7 står följande: ”Alternativet med en borrad järnvägstunnel måste studeras mer ingående än vad som hittills skett.” — Ni vill också ha fler utredningar. Det är väl inget klart ställningstagande i detta. Jag var inte med på sjöfartsriksdagen i Malmö, så jag vet inte vad som avhandlades där. Men om man transporterar gods på annat sätt ner till Malmö, kan väl inte den stora miljöboven vara att man transporterar godset på en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Gods kan inte alltid gå sjövägen genom vårt land. Vi har inte sådant utbyggt system. Det intrycket kan man lätt få när man lyssnar på exempelvis Roy Ottosson. Ulla Tillander tog upp ett exempel med en transport från Göteborg till Örnsköldsvik. Jag vet inte om det snabbaste sättet för näringslivet att transportera gods från Göteborg till Örnsköldsvik är att transportera det med båt. Den mängden av gods tycker jag skall gå på järnväg. Jag har ingen annan uppfattning. Men alla transporter går inte mellan Göteborg och Örnsköldsvik eller mellan andra stora orter. Det talas om en levande landsbygd, som riksdagen satsar pengar på. Låt landsbygdens företag få en chans att överleva! Då måste många transporter gå via landsväg, vare sig vi säger det — Prot. 1989/90:31 ena eller det andra. 22 november 1989 Betyder inte miljöproblemen någonting för er? frågade Roy Ottosson.Jo, självfallet gör de det. Men vi är inte så enkelriktade att vi tror att det bara är vi som kan stoppa dem i Skåne. Vi har internationella miljöproblem. Det som faller ner över Skåne från Polen och andra östländer och försurar skogarna kan vi faktiskt inte göra allting åt, Roy Ottosson.
Herr talman! Vi begär en parlamentarisk utredning i vår reservation, men det är i förvissning om att frågan skulle falla framåt om den hamnade i en parlamentarisk utredning och inte i expertutredningar. Den skulle troligen falla framåt, på samma sätt som den har gjort i denna parlamentariska församling.

Herr talman! De miljöproblem som vägtrafiken, biltrafiken, ställer till med i form av markförsurning, skogsdöd, övergödning av kusthaven, försurning av sjöar osv. är problem som man skall lösa i andra länder men inte här, om jag har tolkat Wiggo Komstedt rätt. Jag måste fråga: Skall vi inte ta vårt ansvar? Är det inte frågan om att också ge riktiga signaler? Som jag har sagt förut i debatten ser vi framför oss en utveckling med kraftigt ökad vägtrafik runt om i Europa, om man inte gör någonting åt det snart. Ett sätt att göra något åt det är att man satsar på andra alternativ som är miljövänligare och ger sådana signaler. Det är precis vad vi från miljöpartiet kräver. Jag har litet svårt att förstå varför moderaterna inte kan ställa sig bakom sådana saker. Om de nu verkligen vill ta ansvar, som de säger i andra sammanhang, måste de också kunna ta ansvar för miljön. Jag har svårt att förstå hur det skall gå för glesbygden i Småland när skogen dör. Det vore intressant att få svar på det.

Herr talman! Vi moderater hycklar inte om var vi står och vad vi gör, Roy Ottosson. Vi förstår att man inte kan förbjuda bilismen i Sverige. Enligt den undersökning som tidningen Expressen gjorde anser sig även miljöpartisterna i riksdagen behöva bilen. Någon anser sig t.o.m. behöva bilen så mycket att vederbörande måste ställa tolv bilar på tomten. Vi moderater inser att problemet är att vi inte kan säga nej till allt. Men vi är beredda att bidra till att alla förbättringar som kan göras görs för att bilismen skall bli bättre och bl.a. ge mindre utsläpp, vilket vi aldrig har röstat mot. Vi ställer oss bakom sådant, men vi tror inte att man kan så att säga helt klippa av bilismen. Vi skall därför göra förbättringar i stället för att säga nej. Slutligen vill jag säga följande till Ulla Tillander. Jag värnar om Österlen. Men det är klart att ni som kommer från den andra regionen i väster, som 43 det flyter grädde på, inte behöver bry er om Österlen. Men Österlens överlevnad är faktiskt beroende av om det blir en expansion i andra delar av Skåne och i övriga landet. Då får även vi del av det. Därför är bron nyttig även för Österlen. Vi ser gärna att det kommer människor till vårt land och till Österlen som vi i Österlen kan tjäna vårt uppehälle på. Vi på Österlen har nämligen inte blivit lika gynnade som ni i Malmöregionen av industriutvecklingen. Vi får inte några nya bilfabriker m.m. som ni gärna tar emot, utan vi måste klara oss på annat sätt. Därför anser vi att det är bra. Vi är inte avundsjuka. Vi använder oss av uttrycket: regnar det på prästen, så stänker det på klockaren.

Herr talman! Återigen har trafikutskottet behandlat ett antal motioner med krav på en fast förbindelse över Öresund, och återigen har en politisk majoritet, med socialdemokraterna i spetsen, funnit nya svepskäl för att skjuta frågan på framtiden. Om vi skall vara riktigt uppriktiga finns det bara en anledning till den eviga segdragningen, nämligen att socialdemokraterna saknar initiativ, förmåga och handlingskraft att genomföra de förändringar som är nödvändiga och som de själva i de flesta fall anser är nödvändiga. Då tillsätter de en utredning. Och när utredningen är klar så tillsätter de en ny utredning. Och när denna är klar så ger de den tilläggsdirektiv. Och när utredningen har utrett även i enlighet med dessa tilläggsdirektiv — och alla andra partier för länge sedan är klara med sina ställningstaganden — skall socialdemokraterna skicka ut den på en intern opinionsundersökning. I fjol befann vi oss i den situationen att socialdemokraterna hänvisade till detta s.k. rådslag. Ett år senare hänvisar de till att de inte hunnit analysera resultaten av rådslaget. Tala om segdragning. Det finns bara en anledning till att ni inte kan förelägga riksdagen något beslutsförslag, och det är att socialdemokraterna är så enormt splittrade internt. Viola Claesson sade för en stund sedan i talarstolen att Öresundsbrofrågan skär som en skalpell tvärs igenom det socialdemokratiska partiet. Jag brukar inte hålla med henne om speciellt mycket, men i denna fråga kan jag nog vara överens med henne åtminstone på denna punkt, dock med det lilla tillägget att Öresundsbrofrågan därvidlag ingalunda är särskilt unik. I alla frågor tycks det för tillfället vara på det sättet att det rör sig om en långt gången intern splittring. Och det ger ju inte någon anledning till tvivel när Aftonbladet numera graderar socialdemokrater efter linje 1, linje 2 och linje 3. Därför har också socialdemokraterna i riksdagens trafikutskott återigen beslutat att frågan ånyo skall skjutas på en oviss framtid. Man ser det uppenbarligen som en politisk uppgift av gigantiska mått att bibehålla den vallgrav som skiljer Sverige från det snabbt framväxande nya Europa. Herr talman! Ett antal talare här har försökt tolka Birger Rosqvist och vad han egentligen anser i den här frågan. Det är möjligt att det är på det sättet — Prot. 1989/90:31 som han själv lät påskina från talarstolen, nämligen att han uttrycker sig 22 november 1989 mycket diplomatiskt. Men att Birger Rosqvist själv, som ordförande i riksda==s5 gens trafikutskott och i Svenska hamnförbundet, är en inbiten motståndare Öresundsförbin till en fast förbindelse över Öresund är, såvitt jag kan bedöma, ställt utom delserna allt tvivel. Det är däremot något svårare att tolka vad socialdemokraterna som parti egentligen tycker i denna fråga. I en tidningsintervju där Birger Rosqvist försöker förklara socialdemokraternas oförmåga att fatta beslut ger han åtminstone ett klart besked, och det är att det nu inte krävs några ytterligare utredningar i ärendet. Och detta är naturligtvis helt riktigt. Frågan är sedan lång tid tillbaka färdigutredd. Alla nödvändiga beslutsunderlag finns. Det är därför bara en sak som krävs, nämligen att man sätter spaden i marken. Det är därför som jag tycker att det är en smula underligt när Birger Rosqvist i praktiken, från riksdagens talarstol i dag, kräver ytterligare utredningar i den fråga som utretts under ett sekel. Med stor sannolikhet finns det bara ett sätt att inom en anständig tid få en bro mellan Malmö och Köpenhamn, och det är att friställa alla politiker från projektet. Fatta en gång för alla ett beslut som säger att det är okej för den som så önskar att genomföra bygget. Att intresse för ett sådant genomförande finns är ställt utom allt tvivel. Statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, tillika ordförande i den senaste Öresundsdelegationen, Gunnel Färm, har i en tidningsintervju föreslagit att en kombinerad biloch järnvägsbro skall byggas och att denna skall finansieras genom att bilismen står för samtliga kostnader, ett förslag som jag tycker låter utomordentligt tilltalande. Låt mig få ställa en fråga till Birger Rosqvist: Hur ställer sig Birger Rosqvist — och den socialdemokratiska utskottsgruppen — till en sådan lösning? Herr talman! Regionalt skulle en bro mellan Malmö och Köpenhamn få många positiva effekter. Skåne är förvisso inte längre ett överhettat område utan en region med en långsiktigt ogynnsam utveckling. I dag har också Skåne en inkomst per invånare som understiger riksgenomsnittet. En bro över Öresund skulle kunna fungera som en magnet vid nya företagsetableringar. Inte minst som en motvikt till Stockholmsregionen vore detta utomordentligt positivt. Två av de främsta skälen till att Skåne halkar efter är att det råder brist på infrastrukturella initiativ och att vetenskaplig forskning inte har fått komplement i ett kunskapsintensivt näringsliv. Detta har lett till en brist på dynamik, som främst märks i en dålig tillväxt av sysselsättningen. Det finns emellertid goda möjligheter att bryta den negativa utvecklingen. Men det förutsätter aktiva insatser, från näringsliv, stat och kommuner. Sådana insatser gäller framför allt satsningar i ny och utbyggd infrastruktur. Det finns i det sammanhanget ingen enskild insats som har samma betydelse som byggandet av en fast förbindelse över Öresund. Alla erfarenheter från andra håll visar att den lokala betydelsen helt dominerar över den långväga trafiken. Denna söker sig tvärtom bort ifrån tätbebyggda områden. Den långväga trafiken kommer, såvitt jag kan bedöma, även i fortsättningen i huvudsak att gå via Helsingborg-Helsingör eller från Trelleborg eller Ystad direkt till kontinenten. 45 Sverige behöver en fast förbindelselänk till kontinenten. I en tid när murar rivs för att folk skall kunna mötas borde broar byggas i samma syfte. Med välkänt föredöme från andra länder kommer säkert också socialistiska politiker från Sverige att så småningom komma tågande med svansen mellan benen. Förr eller senare kommer de att tvingas att ta sitt förnuft till fånga och inse att Sverige i längden inte kan leva som en isolerad ö. Risken är uppenbar att vårt land annars förvandlas till en andra rangens industrination. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till den moderata reservationen 2 som är fogad till betänkandet.
Herr talman! Per Stenmarck hävdade att det finns ekonomiska förutsättningar för att bygga en bro. Men de privata intressena, och detta har sagts tidigare i debatten, är faktiskt inte sämre än att de vill ha statliga garantier för denna satsning. När allt kommer omkring är man inte så säker på att det hela kommer att bära sig ekonomiskt. Jag vet inte hur många gånger jag skall säga detta i dag, men jag vill understryka att också vi vill ha goda förbindelser. Det skulle vara fantastiskt om man skulle kunna satsa på bra färjor, vilket sker, och även en borrad järnvägstunnel under sundet. Det skulle vara en stor teknisk innovation. Men det är avslöjande för partiet att man avfärdar de långsiktiga miljöproblemen som drabbar alla i en region, inte minst dem som redan bor dåligt i nedslitna bostadsområden — för att just hettan i den ekonomiska brasan skall stiga ännu några grader. Det bekymrar tydligen inte moderaterna att man drar ned hundratusentals bilar till, runt och genom Malmö.

Herr talman! Det har varit givande att under dagen sitta och lyssna på Ulla Tillanders olika inlägg i debatten. Ulla Tillander upprepar, för vilken gång i ordningen vet jag inte, att också centern vill ha goda förbindelser till kontinenten. Men visa det då i konkret handling! Sitt inte bara med armarna i kors och vänta på att någon annan skall göra något! Det är bara att konstatera att det som ni nämner i er reservation om en möjlig tågtunnel icke är genomförbart. Vem skall stå för kostnaderna för tunneln? Vem skall ansvara för den i fortsättningen? Det är bara att konstatera att SJ självt inte är villigt att göra det. Det är därför som vi försöker anvisa en lösning som innebär att det finns en given finansiär, dvs. den som kör bilen över bron. Tack vare detta kan hela projektet finansieras, även när det gäller tåget. Nu säger Ulla Tillander att hundratusentals bilar dras ned till regionen. Vad är det för struntprat? Öresundsdelegationen talar om en dygnstrafik på 8 000 bilar. I jämförelse med andra vägsträckor i vårt land är det bara att notera att trafiken på de allra flesta ställen är mycket större och tyngre. Men ni centerpartister är mer intresserade av symbolåtgärder i den här frågan än att verkligen vidta åtgärder. Jag antecknade vad Ulla Tillander sade för en stund sedan i debatten. Hon hävdade att Malmö är mindre överhettat än Stockholm, fast å andra sidan är Malmö mer överhettat än Österlen. Förutom att detta är ett intressant sätt att argumentera, utgör detta ett problem som vi försöker komma till rätta — Prot.

Herr talman! Att det inte finns någon bro ännu beror nog inte så mycket på att vi moderater inte har lyckats visa på något trovärdigt alternativ. Det finns ett alternativ. Det är bara att konstatera att det är folket i denna kammare som inte är berett att fatta beslut. Så länge vi i riksdagerf inte är beredda att fatta beslut, fattar man inte heller något beslut på andra sidan sundet i den här frågan. Det ena projektet efter det andra som har diskuterats årtionde efter årtionde genomförs nu runt omkring i Europa, t.ex. en fast förbindelse under Engelska kanalen som binder samman England och Frankrike. Detta område bedöms vara ett av de mest dynamiska områdena i hela Västeuropa. Vi får en förbindelselänk mellan västra och östra Danmark. Det bedöms i dag vara en ur miljösynpunkt positiv åtgärd. Rent ekonomiskt kommer det att vara en lysande affär. Jag vågar påstå att vi skulle nå precis samma effekt med en fast förbindelse över Öresund. Jag kommer tillbaka till miljöaspekterna ytterligare en gång. Jag nämnde tidigare siffran 8 000 fordon per dygn. Bara på motorvägen mellan Malmö och Lund tror jag att det är 50 000 fordon per dygn, dvs. ungefär sex gånger så många. När kommer centerpartiet att föreslå att den vägsträckan skall stängas innan det bestäms att en fast förbindelse skall byggas över Öresund? Det är inte enbart symbolåtgärder som skall vidtas när miljöproblem skall lösas. Man skall vara konkret i sina ställningstaganden.
Öresundsförbin

Herr talman! Var sitter egentligen regeringens representanter i dag? Jag tycker att de borde ha varit här och lyssnat — åtminstone någon av dem. Herr talman! Jag skall vara kort och klar, kristallklar, i denna fråga. Miljöpartiet de gröna i Fyrstadskretsen och i Malmöhus län har gång på gång vid sina gemensamma medlemsmöten slagit fast följande: Vi vill inte ha någon fast förbindelse vare sig över eller under Öresund. Vi vill ha goda färjeförbindelser i stället utefter hela Öresund. Detta är av miljöskäl, trafikskäl, från säkerhetsoch sårbarhetssynpunkt, av ekonomiska skäl och av trivselskäl. Vi är faktiskt närmast berörda — vi bor i Skåne. I dag lär det gå en färja över Öresund i genomsnitt var sjätte minut. Det är väl egentligen inte så dåligt? Bestämmer man sig för att satsa på färjor, skulle det kanske kunna bli ännu bättre. Om vi mot all förmodan blir påtvingade en fast förbindelse, är det enda tänkbara alternativet en ren järnvägstunnel. Men vi vill över huvud taget inte ha någon fast förbindelse över Öresund, vare sig över eller under. Är detta helt klart för Sveriges riksdag nu?

Herr talman! Om det vore en bra lösning att åka båt till flygplatsen — i detta fall Kastrup — skulle vi göra stockholmarna en stor tjänst genom att flytta Arlanda till Åland. Då skulle man även här uppe få de trevliga färjeturerna till flygplatsen som är så uppskattade nere i Skåne. Om biltåg i en tunnel var den bästa trafiklösningen för en transport på 17 kilometer, skulle vi gräva upp motorvägen mellan Malmö och Lund, gräva en tunnel och transportera bilarna på tåg. Om en lokal trafiklösning skall stoppas av riksdagen borde man i första hand välja Essingeleden, där det går mycket bilar, inte bara Öresundsbron, där det jämfört med Essingeleden kommer att gå förhållandevis få bilar, ungefär lika många som mellan Malmö och Trelleborg. Om man vill offra 8 miljarder, som kunde ha använts bättre på andra trafikprojekt, skall man bygga en bil-tåg-tunnel i stället för en självfinansierande bro. Om man vill ha kvar luftföroreningarna i Sydsverige, skall man också behålla färjorna. Detta visas av utredningarna. Alla kan hävda att deras trafiksystem framöver skall bli bättre än de andras, men detta är vad utredningarna visar. Om man tror att god turtäthet, regularitet och just-in-time-leveranser är ett hinder för svenskt näringsliv, skall man behålla färjorna. Om man tror att ishinder ger en stimulerande spänning i tillvaron för dem som skall bedriva transporterna och för invånarna, skall man likaledes ha kvar färjorna. Om man tror att det är ett fördärv att beblanda sig med danskar och tyskar, skall man säga nej till en bro. Tänk om man inte hade byggt en bro över Falsterbokanalen! Då skulle skanörborna ha haft sina stränder, sina golfbanor, sin skogsnatur och sina lyxvillor i fred. En färja hade hållit turisterna borta. Om man tycker att det vore ett elände om det till Sverige kom en massa danskar och tyskar, som tror att de skall få överfylla våra restauranger och varuhus och rulla runt på stan — då skall man säga nej till bron. Om man gillar spänningen fredagsoch lördagskvällar i båtoch flygbåtsterminalerna — Blir det slagsmål? Blir jag nedspydd? Hur många skall kastas ut på gatan? — då skall man säga nej till bron. Om man gillar att promenera och jogga — då är bron inget att ha. Man kommer inte att kunna promenera och jogga på bron. Bron är inte bra för de ombordanställda. Dels riskerar en hel del av dem att förlora jobbet, dels mister de, om de blir ilandanställda, sjömansskatten och får börja skatta från noll på extrainkomsterna. Det hedrar alltså Sjöfolksförbundet att det slår vakt om färjetrafiken. Ogillar man tullare skall man säga nej. Om vi får en ökad trafik, får vi ju fler tullare. b Gillar man att sitta i långa telefonköer till flygbåtarnas biljettbeställningar, skall man behålla färjorna. Det ger televerket inkomster och minskar därmed kraven på skattebetalarna. Om man vill att Sverige bara skall ha ett enda ekonomiskt kraftcentrum— = Prot. 1989/90:31 det i Stockholm — skall man säga nej till bron. Den kan ge oss ett kraftcent 22 november 1989 rum till, och det finns risk för en ökad tillväxt om vi får en bro. Br a IE RUNAR En bro hindrar intressanta färjeprojekt. Malmö kommun har satsat på rederier som gått omkull, privata redare har satsat, många har gått i konkurs, nya båtar har satts in och försvunnit. Några fartyg går fortfarande. — Vad kan inte komma i framtiden? Jättelika fartyg, kanske, som till Finland, fartyg som är så stora att man kan lasta in 15 gamla stora båtar bara på bildäcket. Kanske blir sundet fullt av båtar som är stora som Globen och har fler rum än Stockholms slott. Varför skall man egentligen göra som majoriteten av väljarna i alla partier utom vpk vill? En bro skulle vara en olycka för några minoriteter — ni vet vilka jag tänker på. De skulle få åka till Helsingborg och ta båten över när de skall till Köpenhamn. Om man vill förhindra allt detta, skall man säga nej till bron. Annars skall man säga ja till bron.
Herr talman! Varför kan det gå färjor till Åland och Finland genom isen, men inte till Danmark? Det har jag aldrig kunnat begripa. Varför skulle isen vara ett större hinder när det gäller att ta sig till Danmark än till Åland och Finland? Det är klart att den frågan går att lösa, om man satsar på färjorna.
Herr talman! Jag tror att det nu är andra året i följd som moderaterna måste reservera sig till förmån för en bro. Det fanns en tid — men det var innan Bertil Persson blev riksdagsledamot — som moderaterna inte behövde reservera sig, vilket man ju gör när man är i minoritet. De ingick då i en betryggande majoritet, som vi har visat tidigare här i dag. I dagens debatt har moderaterna satsat på kvantitet när det gäller antalet deltagare, men kvaliteten på argumenten har inte höjts i motsvarande grad, snarare tvärtom.

Herr talman! När det gäller det som Anita Stenberg sade vill jag bara påstå att hon talar mot bättre vetande. Också hon bor i Malmö. Den senaste vintern har vi inte haft is i Öresund, och då har det inte varit några bekymmer, men året dessförinnan var trafiken lamslagen under stora delar av vintern. Det är en faktor som vi har att ta hänsyn till. Ulla Tillander försöker här tala något slags maktspråk i tron att hon nu har en majoritet mot bron. Det var det enda argument som hon framförde. Jag skulle vilja säga att jag tror att vi alla här i kammaren vet att det en gång i framtiden kommer att finnas en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Frågan är bara när den skall komma.
Herr talman! Bertil Persson talar om is eller inte is i Öresund, men det var inte det som frågan gällde. Frågan var om vi har färjor som kan gå genom 49 isen eller inte. Naturligtvis kan vi ha sådana i Öresund lika väl som man har sådana på linjerna till Åland och Danmark. Vad Bertil Persson hänvisar till är inget argument.
Herr talman! Det är möjligt att vi med jättefärjor stora som Globen och med fler rum än Stockholms slott kan klara detta, men de båtar som vi hittills har haft i sundet har inte klarat det. Jag vill fråga Anita Stenberg om hon, som ni så ofta kräver, med 100 960 säkerhet kan säga att vi aldrig kan få några ishinder i sundet? Det är vanlig argumentationsteknik.

Herr talman! Den här debatten visar att vi har ett parti som är ärligt och uppträder mycket renhårigt, och det är moderata samlingspartiet, i likhet med de partier som står bakom reservation 1, som jag vill uppehålla mig mer vid. Men moderata samlingspartiet framstår som mycket ärligt. Moderaterna deltar med liv och lust i den här debatten och står för sin megalomani, för sina piranesiska brokonstruktioner och för en bilismens elefantiasis. De är nu ganska ensamma om att här i debatten förfäkta detta som skall fortsätta att gastkrama och förstöra Öresundsområdet, som är ett av de miljöskyddsområden som vi för närvarande diskuterar så mycket och livligt i miljödebatten. Men denna ärlighet har en motpol här i riksdagen i dag, och den svarar socialdemokraterna för. Var är socialdemokraterna? Hit har man skickat en enda talare, nämligen ordföranden i trafikutskottet Birger Rosqvist. Birger Rosqvist! Det socialdemokratiska rådslaget är faktiskt inte en intern angelägenhet för socialdemokraterna. Det har kraftfullt basunerats ut i media vad ni har haft för er i diskussionen om förbindelserna över Öresund. Rådslaget har tydligt kommit fram till den uppfattning som redovisas i reservation 1 och som omfattas av centern, miljöpartiet och vpk i det här ärendet. Jag tycker att det är bedrövligt att socialdemokraterna inte förmår stå för den inställning som man uppenbarligen har ute i partileden. Så vill jag gå över till frågan om en tunnel, som har diskuterats här och som hela tiden i tidigare utredningar har sopats under mattan och buntats ihop med alla dessa bilbrokonstruktioner. En tunnel skulle kunna vara en smal möjlighet, med iakttagande av miljökonsekvenserna, till andra förbindelser jämte färjeförbindelser. En utredning om en tunnel stöds av miljöpartiet de gröna, centerpartiet och vpk, men inte bara av dessa partier. Sjöfolksförbundet kan också tänka sig en utredning om en tunnel. Därmed skulle de landburna transporterna på järnväg kunna fortsätta i en tunnel under sundet, medan den rena färjeoch båttrafiken självfallet skall utvecklas, vilket visas på många fina sätt. Miljödelegation västra Skåne talar om att en tunnel skulle kunna vara miljömässigt acceptabel. Fältbiologerna i landet och Svenska naturskyddsför eningen gör det också, liksom inflytelserika politiker och andra debattörer i — Prot. 1989/90:31 sydvästra Skånes kommunförbunds område. 22 november 1989 Jag har själv ingått i en miljösakkunniggrupp — som har tillkommit helt. Z—- informellt — som kallas tunnelgruppen och som har gett ut en liten bok om möjligheterna att utveckla en tunnel. I gruppen ingår både socialdemokrater och moderater, som med liv och lust deltar i diskussionerna om huruvida en tunnel skulle vara möjlig ur miljösynpunkt. Rapporten från tunnelgruppen visar att det finns företagsekonomiska möjligheter att satsa på en ren järnvägstunnel bara för tåg men inte för biltåg. Det skall alltså inte vara en sådan bilskyttel som nu håller på att byggas mellan England och Frankrike. Jag har tittat på bygget vid Engelska kanalen, och det är det mest vidriga storhetsprojekt som tänkas kan. Man berömmer sig av att det är Europas, kanske världens, största byggprojekt genom tiderna just nu. Kostnaderna har farit i höjden från 50 miljarder svenska kronor till 70 miljarder, och man vet inte hur man skall kunna avsluta bygget. En anledning till att kostnaderna för tunneln drar i väg så fruktansvärt är att där skall gå biltåg. Hela konceptet för kanaltunneln bygger på skytteltåg för bilar. Gränsen för vad som är miljömässigt acceptabelt går troligen mitt i tunneln, beroende på om man har biltåg eller inte. Det är detta som vi i reservation 1 vill skall utredas, utan skygglappar och utan utvikningar till konstruktioner med bilbroar, som kommunikationsdepartementet och Öresundsdelegationen genom åren har ägnat sig åt. En järnvägstunnel behövs, även om vi lyckas minska det totala trafikoch transportarbetet i södra Skandinavien. En marginell minskning av biltrafiken genom olika åtgärder kanske också kan innebära en dramatisk ökning av transportarbetet på järnväg, och då behövs en järnvägstunnel. Jag vill slå fast att den utredning om en tunnel som jag förfäktar inte är ett ja rakt av till en tunnel. Huvudsaken är att undersöka miljöoch energiförhållanden, om det är förbränningsdrivna bilar och färjor som vi skall satsa på eller om det är ett sammanhållet, miljövänligt järnvägssystem. Ett sådant miljövänligt järnvägssystem innebär självklart också att det parallellt finns färjor för bilar mellan olika hamnar i södra Skandinavien. Socialdemokraterna här i riksdagen måste rimligen känna sitt parlamentariska ansvar och ta ställning för detta. De vet mycket väl vad socialdemokrater ute i landet tycker — det är absolut inte okänt på något sätt. Om vi skall utveckla färjor för bilar och tåg måste vi ta ställning för det och komma i gång med en miljöteknisk utveckling av färjorna. Eller skall vi satsa på en utveckling av färjor för bilar och en tunnel för tåg? Det är det andra alternativet. Vi måste här ifrån riksdagen ge en klar anvisning till regeringen. Vi skall inte, som Birger Rosqvist säger, invänta regeringens synpunkter. Består socialdemokraterna av en regering och ett parti numera? Jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Jag vill alltså vädja till de socialdemokratiska ledamöterna här i parlamentet att ta sitt ansvar för de ställningstaganden som uppenbarligen görs inom deras led och deras parti. Jag vill sluta med att yrka på ett kraftfullt stöd till den gemensamma trepartireservationen 1.

Herr talman! Under några år omedelbart efter andra världskriget arbetade jag i San Franciscoområdet i USA. Bron åt norr över Golden Gate hade då varit färdig i tio år, men bron åt San Franciscobukten, som i dag kallas Bay Bridge, var just färdig. Utvecklingen i området när färjetrafiken försvann blev nästan explosiv: industri, affärsliv och turism expanderade som aldrig förr, och befolkningen i vad som i dag kallas ”the Bay Area” dubblades under ett drygt årtionde. Alla studier av denna utveckling pekar mot samma slutsats: broarnas tillkomst var av avgörande betydelse för vad som hände i San Francisco under decennierna närmast efter andra världskriget. Broars betydelse för ett områdes utveckling kan studeras på många håll. Japan lägger i dag ner astronomiska belopp på broar och — i ett fall — tunnlar mellan sina öar. Man anser att satsningarna är nödvändiga för att landets fortsatta utveckling inte skall bromsas genom en otillräcklig infrastruktur på transportområdet. Runt om i världen finns i dag många andra exempel på vad broar betytt för en regions utveckling. Bron över Bosporen i Istanbul har blivit en sådan succé att en andra bro diskuteras för att avlasta den nu byggda, som hotar att bli överbelagd. Utvecklingen i övre halvan av staten Michigan i USA har helt förändrats genom att förbindelse skapats med den södra statshalvan med en jättebro över Mackinawsundet mellan sjöarna Huron och Michigan. På nära håll kan vi studera Danmarks intensiva ansträngningar att förbinda alla sina öar och Jylland med broar. Även i Norge läggs — överallt — enorma summor ned på broar som förbinder kommuner och landsdelar med varandra. Det finns, kort sagt, överväldigande bevis från andra delar av världen på vad broar betyder för ett områdes utveckling. Mot den bakgrunden är det sorgligt, övermåttan sorgligt, att Sverige och Danmark lyckats förhala en bro över Öresund i decennier. Redan 1936 erbjöd sig ett svenskt och ett danskt byggföretag att — utan någon som helst kostnad för det offentliga — bygga en bro över Öresund och finansiera denna genom avgifter på trafiken. Konkreta förslag till en sådan bro har sedan varit aktuella 1952, 1974 och 1982, men ingenting har hänt! En bro med järnvägstrafik och — innan bron hinner bli färdig — trafik av katalysatorrenade personbilar utgör ingen miljöfara. Bropelarnas inverkan på vattenströmningen blir mycket liten. Hur länge har Sverige, Danmark och hela Norden råd att avstå från den utomordentliga förbättring av fyra länders infrastruktur som en bro över Öresund skulle innebära? Vi avstår då från att ge södra Sveriges näringsliv en verkligt livgivande injektion, som skulle kunna bryta den långa period av relativt stillestånd som rått där ända sedan varvskrisen för tio år sedan. Herr talman! I ett särskilt yttrande har folkpartiet understrukit vikten av att en bro kommer till stånd. Frågan har utretts tillräckligt — det är dags att handla! Därför yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Låt mig få inleda med att säga att det var uppfriskande att lyssna till Lars De Geer i debatten. Välkommen som röstande på reservation nr 2. Jag hoppas att det är fler från folkpartiets sida som skall kunna ansluta sig till den. Låt mig sedan, herr talman, återgälda Kjell Dahlströms vänlighet, även om det kanske var litet att bjuda med armbågen. Jag vet att miljöpartiet har gjort ett klart ställningstagande i den här frågan. Jag respekterar att det finns partier som har klara ställningstaganden, även om jag kanske inte delar deras uppfattning. Det var också intressant att lyssna på Kjell Dahlströms utläggningar rörande en tågtunnel, vilken jag emellertid tror att det inte är realistiskt att genomföra i Öresund. Det jag har mycket svårt att respektera är att det parti som säger sig regera Sverige inte över huvud taget kan komma fram till ett ställningstagande i den här frågan. Alltid när vi tidigare har diskuterat denna fråga har det funnits en lokal socialdemokratisk förkämpe som har gått upp i talarstolen och med emfas slagits för fasta förbindelser över Öresund. Jag tycker att det är beklämmande att någon sådan inte finns närvarande i dag. Herr talman! Jag ställde några frågor till Birger Rosqvist, som emellertid föredrar att sitta ned och inte delta i debatten. Jag lyssnade till Birger Rosqvist litet tidigare i dag, när han sade att det är olika ställningstaganden som önskas i motionerna. Det är naturligtvis helt riktigt. Motionerna går åt litet olika håll. Men för socialdemokraterna är detta ett utomordentligt marginellt problem, för ni är inte kapabla att göra något ställningstagande över huvud taget. Andra i den här debatten har pekat på precis samma sak. Jag vill understryka det som har sagts tidigare, nämligen att det icke går att vänta längre. Ni måste bestämma er, antingen ett ja eller ett nej. Var jag står och var mitt parti står är alldeles uppenbart. Det jag hoppas att Birger Rosqvist skall komma fram till är precis samma ställningstagande. Jag ställde två frågor tidigare. Eftersom inte Birger Rosqvist svarade på dem då, skall jag be att få upprepa dem. Jag hänvisade till ett tidningsuttalande av statssekreteraren i kommunikationsdepartementet, som för ett tag sedan förklarade att det fanns, som hon tyckte, ett utomordentligt sätt att finansiera den fasta förbindelsen. Det var att låta bilarna stå för kostnaden. Jag tror att vi är många som skulle kunna ställa upp på en sådan lösning, men min klara fråga, som jag riktade till Birger Rosqvist var: Hur ställer sig Birger Rosqvist och den socialdemokratiska utskottsgruppen till en sådan lösning? Den andra frågan var: Tycker verkligen Birger Rosqvist att man skall tillsätta nya utredningar i denna fråga? Det lät åtminstone så på de inlägg som socialdemokraternas talesman har gjort tidigare i debatten.

Herr talman! Frågan om folkoch bostadsräkningen har legat på riksdagens bord vid ett flertal tillfällen. Miljöpartiet de gröna har sagt nej till denna folkoch bostadsräkning av det skälet att man inte har velat klara av integritetsfrågorna i samband med folkoch bostadsräkningen. Vi har kommit med ett förslag, som skulle kunna innebära en total avidentifiering av de människor som har svarat på de frågor som samhället har velat ställa till dem. Detta förslag har avslagits. I det här betänkandet sägs att man vill att alla data som insamlats skall arkiveras i riksarkivet. Det betyder uppenbarligen att de här uppgifterna skall ställas till forskningens förfogande på olika sätt; något som de människor som medverkat till att dessa data kunnat samlas in inte på något sätt kan kontrollera. Detta tycker vi i miljöpartiet är en utomordentligt olycklig utveckling. Vi tycker faktiskt att data skall användas för de ändamål som de en gång har insamlats för och inte till en massa annat som vi inte har någon som helst kontroll över. Vi känner en djup oro inför den ökning av kontrollsamhället som vi upplever i och med den omfattande datoriseringen. Det finns all anledning att på olika sätt försöka få hejd på detta och se vart vi är på väg. Av den anledningen har vi från miljöpartiet krävt att uppgifterna, när de väl är insamlade och använda för det syfte för vilket de är insamlade, skall förstöras — senast tre år efter det att själva insamlandet är slutfört. Det tycker vi är en rimlig linje. Tyvärr är vi i klar minoritet i den här viktiga frågan. Detta är bara att beklaga. Därmed vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Man kan se det beslut som riksdagen så småningom kommer att fatta i det här ärendet som ett delsteg fram till folkoch bostadsräkningen 1990. Vårens beslut måste kompletteras med ett preciserat regelsystem för 55 hur arkiveringen i riksarkivet skall göras och för hur informationen till uppgiftslämnarna skall gå till. Det har väckts motioner som har följts upp med en reservation från miljöpartiet. Jag måste bara kort få säga att Carl Frick, när han talar om syftet, verkar ha missförstått det hela. Det är inte miljöpartiet som skall definiera syftet. Om man vill se vilket syftet är med folkoch bostadsräkningen, skall man gå tillbaka i handlingarna och läsa vad det handlar om. Då upptäcker man att det är litet annorlunda. Det som forskarna kallar möjligheten till longitudinella undersökningar, över huvud taget forskningsverksamhet i en något vidare betydelse, skulle inte fungera med den lösning som miljöpartiet här förespråkar. Syftet med verksamheten och verksamhetens innehåll är litet annorlunda än vad miljöpartiet förespråkar. Nu har finansutskottet tittat på det här och majoriteten tillstyrker propositionen. Jag ber att få yrka bifall till finansutskottets hemställan.

Herr talman! Folkpartiet har redan tagit ställning till förslaget om en folkoch bostadsräkning år 1990. Vi anser att det räcker med att man genomför folkräkningar vart tionde år, och den uppfattningen har vi fortfarande. Därför har vi inte tagit ställning till de förslag till kompletteringar som nu behandlas; det gäller alltså kompletteringar till lagen om folkoch bostadsräkning år 1990.

Herr talman! Under 1988 omkom 813 personer i vägtrafiken. Ca 6 000 personer skadades svårt medan ca 17 000 personer skadades lindrigt. Detta är en ökning från förra året. En bidragande orsak till olyckor är naturligtvis dåligt vägunderhåll, trafikfällor som inte byggs bort, människor som kör alkoholpåverkade och mycket annat. I det här betänkandet behandlar vi emellertid enbart de motioner som rör polisens möjligheter att påverka utvecklingen. Trafiksäkerhetsrådet, som förutom trafiksäkerhetsverket består av många olika myndigheter, har i juni 1988 antagit ett trafiksäkerhetsprogram för perioden 1989-1992. I detta program har man utpekat åtta prioriterade områden. Ett av dessa områden avser hastighetsanpassning. Trafiksäkerhetsverket har särskilt framhållit att en bättre respekt för hastighetsgränserna kan motverka den ökning av antalet trafikskadade som förväntas på grund av en ökande biltrafik. Trafikökningen väntas bli 34 96 per år. Statens vägoch trafikinstitut har gjort beräkningar som visar, att 200 människoliv årligen skulle kunna sparas om ingen överskred hastighetsgränserna. I dag beräknas att hälften av all trafik går med hastigheter över det normala. Statens vägoch trafikinstitut har också visat att medelhastigheten ökat kontinuerligt både under 1970 och 1980-talet så när som på ett enda år, 1986. I och för sig har det vidtagits en del åtgärder för att komma till rätta med denna ökning. Men uppenbarligen utan resultat. Vid polisens regionala trafikavdelningar tjänstgör 1200 polismän med trafikövervakning. Vid ordningsavdelningarna finns ytterligare 8000 polismän, som i viss utsträckning sysslar med trafikövervakning. 1988 bedrevs hastighetsövervakning vid polisens trafikavdelningar under 33 90 av den totala resurstiden. En tredjedel av polisens resurstid användes alltså då till trafikövervakning. Huvuddelen av persontimmarna avsåg hastighetsövervakning med radarhastighetsmätare, alltså dold övervakning. Eftersom redan vidtagna åtgärder inte lett till en dämpning av trafiken borde en del andra åtgärder prövas, t.ex. öppen trafikövervakning. Trafikpolisen borde i större utsträckning inrikta sin verksamhet på synlighet utefter vägarna. Det fungerar helt enkelt så, att ingen kör medvetet fort när det finns synlig polis i närheten. Förmodligen har fler synliga poliser omedelbar och snabb effekt på trafiken, och det är precis den inriktningen vi i folkpartiet har på vår reservation nr 2. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 2. Herr talman! Rikspolisstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett förutsättningarna för att införa automatiserad hastighetsövervakning. I december 1987 redovisades uppdraget. Rikspolisstyrelsen kom fram till att automatiserad hastighetsövervakning inte bör införas. Utredningen har trots det remissbehandlats. Många remissinstanser tyckte i och för sig att en försöksverksamhet kunde genomföras för att man skulle få se om antalet hastighetsöverträdelser kunde nedbringas. Emellertid tog de flesta remissinstanser avstånd från ett strikt ägaransvar när det gäller hastighetsöverträdelser. Automatisk hastighetskontroll går ut på att en obemannad anläggning mäter en fortkörning och genom fotografering registrerar bilens registreringsnummer och förhoppningsvis en förare. Det betyder att det inte är föraren som binds vid brottet utan bilen, om man får uttrycka det så. Ägaren blir bötfälld och skall senare kunna hävda att det inte var han som körde. Därefter vidtar då en utredning för att fastställa vem föraren var. Hela proceduren blir byråkratisk och såvitt jag förstår mycket rättsosäker. Vi i folkpartiet menar att innan man startar en försöksverksamhet på det här området, borde rättssäkerhetsfrågorna ha klarlagts så att vi vet om vi faktiskt vill ha ett sådant här system. Att starta med en försöksverksamhet utan att ha tagit ställning till rättssäkerhetsfrågan är att antingen inte berätta hela sanningen om försöket eller att kanske förbruka pengar till ingen nytta. I reservation 3 föreslår vi därför ytterligare överväganden ur rättssäkerhetssynpunkt innan försöken genomförs. Jag yrkar bifall till reservation 3. Herr talman! Inom det nordiska samarbetet finns ett expertorgan som heter Nordiska trafiksäkerhetsrådet, vilket bl.a. arbetar för att åstadkomma en likartad trafiklagstiftning i Norden. Meningen är att Nordiska trafiksäkerhetsrådet skall utarbeta förslag till de nordiska regeringarna om åtgärder för ökad gemensam trafiksäkerhet. Nordiska trafiksäkerhetsrådet har emellertid inte tagit några initiativ för att få till stånd en harmonisering av sanktionerna mot hastighetsöverträdelser och liknande. De nordiska länderna uppvisar stora likheter när det gäller trafik. Vi har ett ständigt utbyte på våra vägar av nordiska fordon. Många norska bilar färdas t.o.m. på den svenska sidan när avsikten är att förflytta sig norrut i Norge. Med tanke på hur trafiken flyter mellan dessa länder vore det naturligt att just sanktionerna mot hastighetsöverträdelser harmoniserades. Nordiska rådet är till för att just driva på en harmonisering på många olika områden. Vi i folkpartiet tycker därför att det vore naturligt att Sverige medverkade till att ta initiativ för att åstadkomma en snabbare och klarare harmonisering när det gäller sanktionssystemet för hastighetsöverträdelser och liknande. Därmed yrkar jag bifall också till reservation 4.

Herr talman! De årliga kostnaderna för personskadeolycksfallen i vårt land ligger runt 15 miljarder kronor. Till denna skrämmande uppgift skall läggas ett mycket stort lidande, som svårligen kan bedömas i siffror. Trots kampanjer att dämpa farten, ökade möjligheter att beslagta körkort vid hastighetsöverträdelser och en utökning av hastighetsövervakningen på våra vägar visar trafikanterna en ofattbart stor nonchalans mot gällande bestämmelser. Undersökningar visar att ungefär hälften av all trafik går med hastigheter över de tillåtna. Hastighetsöverskridandena är störst på 70-vägar, där över 80 96 av trafikanterna inom vissa kategorier — motorcyklar och personbilar — överskrider hastighetsbestämmelserna. Vi vet att för höga hastigheter leder till både ett ökat antal olyckor och en försämring av miljön. Det är anledningen till samhällets ansträngningar att få trafikanterna att visa respekt för de hastighetsbestämmelser som gäller. Erfarenheten visar att fler synliga poliser på vägarna bidrar till att trafikanterna bättre håller hastigheterna. Att påtala att polisen skall prioritera trafikövervakningen inom sitt arbetsområde strider mot riksdagens tidigare uttalanden om att det är narkotikabrott och våldsbrott som skall prioriteras. Däremot blir det en självklar följd av en allmän resursförstärkning till polisen att även trafikpolisen får ökade resurser. Det är skälen till att vi i centern vill att polisen skall få utökade resurser, och skälen till att vi anser att det bör satsas mera på personalfrämjande åtgärder, så att de poliser vi har i dag stannar kvar inom sitt arbete. Förutom att fler poliser, och fler synliga sådana ute på våra vägar, bidrar till att allmänheten bättre respekterar hastighetsbestämmelserna, har även valet av påföljd vissa effekter. Sedan möjligheterna till körkortsindragning införts är trafikanterna mer uppmärksamma inför att köra så mycket för fort att de riskerar att bli av med körkortet. Många kör ändå medvetet för fort, och då ligger man vanligtvis 10-20 km över tillåtna hastigheter; då vet man att man bara får böter. Däremot aktar man sig för att överskrida med mer än 30 km, eftersom man då riskerar körkortet. Just att förare medvetet kör 10-20 över hastighetsbegränsningen hör ihop med de låga bötesstraffen, och naturligtvis spekulerar de i att upptäcktsrisken är väldigt liten. Detta är bakgrunden till att vi i centern anser att bötesbeloppen bör höjas Prot. 1989/90:31 och ställas i överensstämmelse med de regler som gäller i övriga Norden, där 22 november 1989 man har högre bötesbelopp. Det är också skälet till att vi ställt oss bakom Z — kraven i reservation 4, vilken jag härmed yrkar bifall till. Vissa trafikfrågor